Herr talman! Industriministern har presenterat ett långt och ordrikt svar. Artigheten bjuder att jag tackar för svaret, även om detta på vissa punkter lämnar mycket övrigt att önska. I vissa avseenden går dock svaret i rätt riktning — alltså i positiv riktning. Den negativa utvecklingen i skogslänen håller på att ödelägga de värst drabbade bygderna. Det har vi hört tidigare i dag, så det är bara att ytterligare understryka detta faktum. Oron är stor, och även det har dagens debatt hittills visat. Det är nog ingen överdrift att påstå att 1960-talets folkomflyttning är tillbaka. Skogslänen avfolkas medan storstäderna expanderar. Om detta brukar socialdemokraterna säga: Sverige är på rätt väg. Men det är inte bara industrin i storstadsregionerna som drar människor till sig — av debatten tidigare i dag att döma kan man ju tro det — utan det gör också den offentliga sektorn, den privata tjänstesektorn och forskningsoch utvecklingsarbetet. Industriministern påstår i sitt svar att arbetslösheten har minskat i skogslänen. Ja, det har den gjort. Men det har skett till priset av en omfattande utflyttning. Det gäller då främst unga människor. Under det två senaste åren, alltså under 1984 och 1985, fick 20 200 personer starthjälp, dvs. flyttningsbidrag, så att de kunde flytta från skogslänen. Detta hjälper dock inte utsatta bygder utan stjälper. Det allvarliga är ju att ungdomen tvingas flytta. Åldersstrukturen i skogslänen blir därigenom sämre. Enbart under de tre senaste åren har befolkningen — det gäller då människor i åldrarna 7—-24 år — minskat med nära personer per vecka. 1april 1986 Trots vissa insatser har avfolkningen av Norrbotten inte kunnat hejdas. De åtgärder som industriministern räknat upp har varit alltför begränsade. Det NE tror jag att även industriministern inser. Utflyttningen har motsvarat två = = Se iskogslänen, busslaster per månad. m.m. Östra Norrbotten står nu i fokus. Med 22,5 miljoner i form av arbetsmarknadspolitiska medel tror sig regeringen kunna minska arbetslösheten. Jag är inte negativt inställd till dessa medel, vilket industriministern påstår. Däremot ser jag kritiskt på den obalans som råder när det gäller regeringens insatser. Medan t.ex. Malmöregionen får mångmiljardbelopp pytsar regeringen ut småbeloppi en region som är på väg att ödeläggas. Jag menar att det är en dålig prioritering. Industriministern talar i sitt svar om en ökad decentralisering av arbetsuppgifter vid statliga verk. Det verkar litet nyvaket. Regeringen har ju under de senaste åren gjort allt för att nytillkommande verk skall hamna så nära Helsingforss Central som möjligt. Industriministern glider ifrån min fråga om individinriktade åtgärder för att åstadkomma en inflyttning till glesbygden. Jag håller med industriministern om att det i grunden måste till sysselsättningsskapande åtgärder. Jag vill dock precisera min fråga: Är industriministern beredd att medverka till särskilt gynnsamma inflyttningsstöd, skattereduktion eller andra förmåner för att stimulera bosättningen i glesbygdsområden? Läget är ju faktiskt sådant att det måste till en inflyttning för att de värst drabbade regionerna skall kunna överleva. I annat fall kommer vi snart att vara i den situationen att siste man uppmanas släcka lyset. Sedan till frågan om nedläggningen av Swanboard Masonites enheter i Jokkmokk och Piteå. Jag vill påstå att regeringen i detta avseende har visat en enorm nonchalans. På länsnivå — det gäller länsstyrelsen och berörda kommuner — har man, med landshövdingen i spetsen, presenterat seriösa och konkreta förslag till alternativ sysselsättning. Ändå har regeringen ställt sig kallsinnig till förslagen. Det är anmärkningsvärt, i synnerhet mot bakgrund av att industriministern i sitt interpellationssvar säger sig vara villig att medverka genom att ge regionalpolitiskt stöd. Här har presenterats konkreta förslag till åtgärder och begärts ett anslag på drygt 30 milj.kr., som regeringen hittills har ställt sig tveksam till. Boardfabriken i Piteå skall inte upphöra — där har produktionen redan upphört. Nu bör regeringen visa ett intresse för att skapa sysselsättning för de här arbetslösa människorna på samma sätt som den har gjort i storstadsregionerna. I dag är många i Norrbottens län besvikna på regeringens hantering av detta ärende. Det har kommit till uttryck via landshövdingen och berörda kommunalråd. Det är nästan så att man måste ställa frågan: Är människorna i Piteå och Jokkmokk mindre värda när de ställs inför arbetslöshet än människor i andra delar av landet? Det är viktigt, herr talman, som har sagts tidigare i debatten, att regionalpolitiken måste ha bredd och omfatta många olika delar. Det måste handla om konkreta lokaliseringsprojekt men även åtgärder inom trafikpolitiken, jordbrukspolitiken, utbildningen och forskningen, men man måste också titta på kapitalströmmarna till kommuner och landsting. Just de många specialdestinerade bidrag som finns för den offentliga sektorn verkar styrande. Det har också visat sig i en utredning på senaste tiden att denna typ av olika bidrag kan utnyttjas av de kommuner som är ekonomiskt starkare. Avfolkningspolitiken slår också sönder det sociala kontaktnätet i våra glesbygder. Det blir längre mellan gårdarna och mellan människorna, och det leder till anonymitet och en ny ensamhet. På några punkter kan jag vara överens med industriministern. Det gäller turismens möjligheter och en bättre spridning av den privata tjänstesektorn. De åtgärder som industriministern menar är på gång i detta avseende är positiva. Tack än en gång.

Herr talman! Herr industriminister! Mycket i vårt län är positivt. Vi är inga pessimister — vi är nog snarare realister. Missförhållanden och svårigheter måste belysas för att åtgärder som behövs skall kunna växa fram. Enligt länsarbetsförmedlingens i Norrbotten budget för åren 1982-1985 har de totala medlen dessa år ökat med 165 milj.kr., från 1 168 till 1 333 milj.kr. Därutöver har nedsättningen av socialavgifter i delar av länet och i delar av näringslivet, i huvudsak tillverkningsindustri, inneburit ca 300 milj.kr. lägre avgifter, som skulle medverka till en förstärkning av Norrbottens näringsliv. Samtidigt har det norrbottniska näringslivet, de mindre och medelstora företagen, påförts nya eller skärpta skatter och avgifter med ca 485 milj.kr., vilket innebär att notan som de norrbottniska företagen har blivit effektuerade också betalas av dem själva. Allt som den socialdemokratiska regeringen har gett de norrbottniska företagen har den alltså tagit igen, plus litet till. Det har blivit de mindre och medelstora företagen och deras anställda som har fått vidkännas allt svårare näringslivsklimat. Dessa företag har inte haft någon glädje av vare sig devalveringar eller dollaruppgång. I stället är det just de mindre företagen som har fått betala notan för de större. Är industriministern medveten om att utflyttningen från t.ex. Norrbotten har sin orsak i bl.a. denna allt ivrigare och högre beskattning av den mindre företagsamheten? Är industriministern medveten om att företag, som år efter år tvingas betala skatt till löntagarfonderna och som varje år tvingas betala alltmer i andra skatter och avgifter, inte känner det som helt angeläget att investera mer och att anställa allt fler människor i sin verksamhet? Regeringen har vid olika tillfällen de senaste åren sagt: Vi kan inte höja skatterna ytterligare. Men det är just det som har hänt och det har även drabbat företagen på ett orimligt sätt. I förlängningen har de anställda fått betala alltsammans. Är industriministern medveten om att vi har gått igenom skattetaket även inom företagsamheten? junktur drabbar oss? För en sådan kommer. Vilket ansvar tänker industrimi — Prot. 1985/86:103 nistern lägga på de statliga företagen LKAB, SSAB, ASSI och Regioninvest? — 1 april 1986 Industriministern säger i sitt svar till Per-Ola Eriksson om de privata är Nad - E å fa - Om befolkningsföretagen: Jag förutsätter att företagen tar sitt regionalpolitiska ansvar. För 5 2 äl RE å utvecklingen att ett sådant ansvar skall kunna utkrävas fordras, enligt min mening, en helt. Ne j a a ke iskogslänen, annan framförhållning än den som proposition nr 100 utvisar. Därför är det rr av stort intresse för oss att få veta vad industriministern planerar när det gäller förstärkningar och att se till att de statliga företagen i Norrbotten har en framförhållning inför en kommande lågkonjunktur. Norrbotten står dessutom inför två andra stora svårigheter. Det första är skogsråvaran, som inte kommer att räcka till för den sågoch kokkapacitet som länet har. Domänverkets neddragningar av sin avverkning kommer att ge ökade svårigheter i inlandet, där varje liten såg betyder ett eller flera Kockums eller Uddevalla för den regionen eller den kommunen. Det andra är att jordbruket i dag sviktar betänkligt. De konsekvenser detta för med sig innebär att framför allt inlandet och Tornedalen kan förlora möjligheter till en nödvändig infrastruktur och service. Näringslivet kommer också att drabbas, med ytterligare negativa konsekvenser som följd. Norrbotten har litet mer än dubbelt så många människor utan arbete som Övriga landet. Industriministern är tydligen synnerligen nöjd med detta, att döma av svaret till Per-Ola Eriksson. Länsarbetsnämnden i Norrbotten delar inte alls industriministerns optimism. I stället avspeglas en allt större oro över att insatta resurser inte ger de utslag i sysselsättningsläget som vore önskvärt. Min fråga är: Hur kan industriministern och länsarbetsnämnden vara på så diametralt motsatt kurs när det gäller att bedöma framtiden i länet? Vilka informationer har industriministern som länsarbetsnämnden i Norrbotten tydligen saknar?

Herr talman! Efter att under dagens debatt ha lyssnat på de borgerligas svartmålning av regionalpolitiken kanske någon skulle kunna dra slutsatsen att en väldig katastrof nu hotar skogslänen. Dess bättre är läget ett helt annat, och arbetslösheten minskar. Jag skall begränsa mig till det län som trots allt har den sämsta arbetsmarknadssituationen i dag, alltså Norrbotten. Låt mig börja med att i likhet med industriministern konstatera att den förda regionalpolitiken under de senaste åren har gett resultat. Arbetslösheten i länet har minskat från dryga 6 9 till 5,2 26. Även om flyttningarna har ökat något, var, enligt arbetskraftsundersökningen, medeltalet sysselsatta i Norrbotten 128 500 personer 1985. Det är den högsta noteringen under hela 1980-talet, även bättre än 1979 — detta trots att beredskapsarbetena minskat avsevärt och en övergång från deltidstill heltidsarbete i stor omfattning har ägt rum i länet. Trots denna positiva utveckling är arbetslösheten drygt 3 20 högre än riksgenomsnittet. Det behövs alltså en breddning av de regionalpolitiska instrumenten för att ytterligare pressa ner arbetslösheten i skogslänen i allmänhet och i synnerhet i det län som har det besvärligast, alltså Norrbotten. Det är därför positivt att notera den översyn som statens industriverk nu gör på uppdrag av regeringen för att kunna påverka och styra 103 förläggningen av serviceoch tjänstesektorn, så att även skogslänen kan få del av den sektorns expansion. Det är faktiskt den sektorn som expanderar snahhast och oer månova nva arbetstillfällen. En kraftfull stvrning av basindustrier sysselsättningen. Trots de positiva satsningar som pägär på dataoch rymdteknologins områden och på andra områden kommer ändå under lång tid de befintliga basindustrierna att bilda ryggraden i länets näringsliv. Genom regeringens insatser har basindustrierna rustats upp och därmed framgångsrikt hävdat sig i konkurrensen på världsmarknaden. Men till den negativa sidan hos basindustrierna hör att dessa visar en tröghet till nytänkande när det gäller att utveckla nya produkter vid sidan av de traditionella, t.ex. malmoch stålproduktionen. Jag tror att det på sikt är nödvändigt att se över möjligheterna att komplettera kunnandet i bl.a. LKAB och SSAB för att bredda basen i produktionen och se till att företagen i större utsträckning satsar på en utveckling och produktion av nya produkter, som inte har en direkt koppling till den nuvarande produktionen. Därmed skulle dessa företag klara lågkonjunkturerna bättre och verksamt bidra till att bredda näringslivet. Det saknas därför inte positiva utvecklingstendenser inom basindustrierna. Inom Svenskt Stål AB finns t.ex. dotterföretaget Plannja AB som under de senaste åren utvecklat ett flertal nya produkter som väckt internationell uppmärksamhet, t.ex. inom bilindustrin. När det gäller de regionalpolitiska insatserna är det viktigt att, som industriministern uttalat, löpande se över medlen, komplettera, justera och pröva nya vägar. Ett sådant mycket positivt exempel är satsningarna på östra Norrbotten, den av arbetslöshet i särklass hårdast drabbade regionen i hela landet. Ett annat viktigt instrument är nedsättningen av socialavgifterna, vilken betyder mycket för länets näringslivs stabilitet och utveckling. Jag tycker att dessa insatser är några bra exempel på hur regeringen prövar nya vägar inom regionalpolitiken. Jag har dock förvånats över Per-Ola Erikssons kritik mot de här insatserna. När det gäller de 22,5 miljonerna till östra Norrbotten har man i ett flertal tidningsartiklar under de senaste månaderna kritiserat regeringens förslag på detta område, förmodligen i den förhoppningen att befolkningen i Norrbotten glömt den totala avsaknad av riktade medel för utveckling som rådde under den borgerliga regeringsperioden. I frågan om den för näringslivet i Norrbotten så viktiga nedsättningen av socialavgifterna agerade Per-Ola Eriksson hårdast för att detta förslag inte skulle genomföras i vissa delar av länet. I det län, Norrbotten, som drabbats i särklass hårdast av arbetslöshet, ville alltså Per-Ola Eriksson inte sänka kostnaderna för företagen i kustregionerna. Mot den bakgrunden är det svårt att ta Per-Ola Erikssons kritik av den nuvarande regionalpolitiken på allvar. Låt mig slutligen påminna Erik Holmkvist om de insatser som hans parti har gjort för regionalpolitiken och för Norrbottens utveckling. Moderaterna har på praktiskt taget samtliga punkter när det gällt investeringsmedel för de tunga basindustrierna, när det gällt att bygga ut och förbättra infrastrukturen tjänstesektorn ut till skogslänen skulle kunna bidra till en bättre sysselsätt ningsbalans i landet som helhet. När det sedan gäller Norrbottens utveckling dominerar fortfarande länets i länet sagt nej. Några exempel ur nejsägarlistan: Moderaterna har sagt nej — Prot. 1985/86:103 till investeringsmedel till LKAB, nej till investeringsmedel till SSAB, nej till 1 april 1986 viktiga förbättringar när de gällt att bygga ut kommunikationerna. Man har sagt nej till utbyggnad av flygplatserna i Kiruna och Luleå, man har t.o.m. RS sagt nej till det av näringslivet så efterlängtade persontransportstödet. CER een : é RN iskogslänen, Sanningen om moderat regionalpolitik är att om den fått chansen att Här genomföras till fullo hade den betytt en katastrof för länet med tillbakagång och massarbetslöshet som följd.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har på ett utförligt sätt beskrivit utflyttningen ur Norrbotten och begärt att industriministern skall ge besked om hur han tänker hjälpa Norrbotten. Svaret som vi fick kändes inte särskilt uppmuntrande. Man får en känsla av att regeringen och industriministern inte inser i vilken situation Norrbotten faktiskt befinner sig. Värmland, Blekinge, Malmöregionen m.fl. regioner har problem — det är helt visst. Men inget läns problem är jämförbara med Norrbottens. Skälet till utflyttningen från krislänen är ju brist på arbete. Arbetsmarknadssituationen för Norrbotten är urusel. Arbetslösheten är den högsta i landet. Den är drygt dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Länsarbetsnämndens prognos tyder dessutom på att den kommer att öka under 1986 och 1987. De hårdast drabbade grupperna är kvinnor och ungdomar. Den öppna arbetslösheten 1985 var, som här redan har sagts, 5,2 20. Om inget radikalt görs i Norrbotten kommer arbetslösheten förmodligen att öka till 6,5 96 vintern 1986/87. Som ett drastiskt exempel vill jag nämna Pajala kommun, som har en öppen arbetslöshet på nästan 10 96. Det är en katastrof för den bygden. Tänk, industriministern, vilka spår det sätter på människorna att leva och växa upp i en bygd där man har så hög arbetslöshet! För att lösa problemen i Norrbotten går olika typer av penningströmmar till länet. En av de penningströmmarna är de 400 miljoner regeringen anslår till beredskapsarbeten. Det är en minskning med 23 96 eller 120 milj.kr. Det är i och för sig riktigt att i en högkonjunktur minska pengarna till beredskapsarbeten, men för nästa period borde man fundera över hur stor den här summan egentligen skall vara. I ett län som Norrbotten måste det finnas pengar för kortsiktig hjälp, speciellt som antalet varsel om uppsägningar senaste året ökat i Norrbotten. 1985 omfattar varslen 1 500 personer i 73 företag. 1984 var motsvarande siffra mindre än 1 000 personer och avsåg endast 56 företag. Många av dem som varslas är äldre personer som är svårplacerade. Under 1986 kommer dessa varsel att utlösas. Ungdomsarbetslösheten är svår för ungdomar i åldern 20-24 år i Norrbotten. Den gruppen späds i vår på med ytterligare 500 personer. Med detta vill jag understryka att det är viktigt också med pengar för kortsiktiga åtgärder för ett sådant län som Norrbotten. AMS för sin del vill underlätta för människor att flytta från Norrbotten genom att höja flyttningsersättningen. Nå, vart skall våra norrbottningar flytta? Jo, till Helsingfors — där finns arbetena. Nå, vad händer när de kommer till Helsingfors? Där finns inga bostäder — det är faktiskt det mest konkreta de 105 upplever. Inte nog med att norrbottningarna skall lämna släkt, vänner och invand miljö — på den plats dit de kommer finns inte ens ordentliga bostäder åt dem! Industriministerns lösning för Norrbotten är alldeles för litet konkret, och det känns som om det saknades en vilja att verkligen åstadkomma någonting. Som exempel på regeringens brist på vilja tänker jag ange boardfabriken i Piteå, som redan har nämnts här. Boardfabriken i Piteå är nedlagd. Det berör 140 anställda. För Piteås del motsvaras detta av en arbetsplats med 1 300 anställda i Malmöregionen. För att mildra effekten av nedläggningen arbetade Piteå kommun tillsammans med länsstyrelsen och de fackliga organisationerna fram ett krispaket som presenterades för regeringen. Totalt skulle samhällets insatser uppgå till drygt 30 miljoner och skapa arbetstillfällen för 100 människor. Men regeringen sade nej. Här fanns alltså ett konkret förslag, men inget stöd. Vi har kunnat läsa i tidningen att fackföreningssektionen på boardfabriken bad att få träffa industriministern, men intresse saknades. Jag tycker det visar brist på vilja. Nu har det visserligen kommit fram att industriministern i samband med ett annat besök i länet skall träffa fackföreningssektionen, men jag tycker att också det skapar en känsla av brist på vilja. När det gäller att utveckla ett järnsvampverk i malmfälten tar regeringen inte heller aktiv del, utan det överlåts åt malmfältskommunerna själva. Det har varit diskussion om ett aluminiumsmältverk, men inte heller där har regeringen agerat. Listan kan göras än längre. På grund av indragningen av bidrag till länstrafiken skall 40 busslinjer bort. Det gör avstånden i Norrbotten än längre, och fler blir arbetslösa. Det klart bestående intrycket är att regeringen är kapabel att handla när det gäller Malmö och Uddevalla men inte när det gäller Norrbotten.
Innan industriministern får ordet vill jag rikta uppmärksamheten hos kammarens ledamöter på att anslag om kvällssammanträde kl. 19.30 nu har uppsatts. Vi ser för närvarande inga möjligheter att före middagsuppehållet klara av den långa talarlistan när det gäller alla de återstående interpellationerna.
Herr talman! Det har bedrivits en kraftfull regionalpolitik under de senaste tre åren. Anslagen har fördubblats, samtidigt som särskilda program har lagts fram när det gäller de värst utsatta regionerna. Särskilda program har lagts fram för Norrbotten. Hela ambitionen med regionalpolitiken är ju att hjälpa de delar av landet som har de största problemen. Och så har skett med den regionalpolitik som har förts sedan oktober 1982. Regionalpolitiken är också en fördelningspolitisk insats som kräver solidaritet mellan människor och regioner. Därför reagerar jag mycket negativt när Per-Ola Eriksson väljer att försöka ställa region mot region, att försöka skapa motsättningar för att göra politiska vinster och vinna poänger. Skall regionalpolitiken bli framgångsrik, måste vi anstränga oss att göra rättvisa beskrivningar av läget, och vi måste också försöka förmå människorna runt om i landet att ställa upp för att hjälpa dem som har de största problemen. Den första region som den socialdemokratiska regeringen började att arbeta med var just Norrbotten. Nu gör man jämförelser med situationen på 1960-talet och säger att vi nu är tillbaka där igen. Detta är inte fallet, det är fel! Storstäderna har visserligen nu som då inflyttningsöverskott. Men det finns emellertid också andra orter som växer, främst sådana som har tillgång till högre utbildning. Och det finns en ytterligare skillnad från 1960-talet, nämligen att de som flyttar till storstäderna kommer från alla delar av landet, inte bara från Norrlandslänen. Nettoflyttningarna mellan olika regioner ger emellertid långt ifrån hela bilden, varken i fråga om flyttningarnas omfattning eller när det gäller orsaken till att människor flyttar — och det är Per-Ola Eriksson mycket väl medveten om. Om jag använder antalet flyttningar över länsgräns som mått, kan jag konstatera att dessa hittills under 1980-talet har varit betydligt färre än under 1960-talet. 1985 flyttade 160 000 personer över länsgräns. Detta skall jämföras med de i genomsnitt drygt 200 000 per år — vissa år var vi uppe i 240 000 — som flyttade under 1960-talet. Befolkningsminskningen i skogslänen har pågått under hela 1970-talet och i början av 1980-talet. Sedan bröts nedgången. Men 1985 är, som jag har sagt, ett år då vi har fått motgångar. Till den negativa utvecklingen i Norrbottens län hör att nettoutflyttningen från länet under 1985 ökade med 1 800 personer från att under åren 1983 och 1984 ha legat på i runt tal I 100-1 200 personer. Inflyttningen till Norrbottens län var i stort sett densamma som tidigare. Det är alltså utflyttningen som har ökat kraftigt jämfört med åren innan. Det är då att notera att länet har haft ett negativt flyftningsnetto ända sedan 1977. Till det positiva för er i Norrbotten hör ju att arbetslösheten i länet har minskat från 5,7 20 1984 till 5,2 20 1985 — fortfarande en fruktansvärt hög arbetslöshet. Men det skall då sägas att den siffra för arbetslösheten som redovisades under de borgerliga åren var 6,2 Zo. Det har alltså skett en minskning av arbetslösheten och också en minskning av antalet personer sysselsatta i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning. Jag frågar mig vad som hade hänt om inte valet 1982 hade givit Norrbotten och Sverige en socialdemokratisk regering. Vad hade hänt med Norrbotten om inte de stora satsningarna hade gjorts uppe i Norrbotten? Här gäller också att sysselsättningen har ökat. Den största ökningen har faktiskt noterats för Norrbottens län. Ni har i Norrbotten mer än 4 000 fler sysselsatta 1985 än 1982. Jag måste upprepa, inte minst för Britta Bjelles skull, att utvecklingen i Norrbotten under de senaste åren har varit positiv och att regeringens insatser har gett resultat. Det förnekar inte heller Erik Holmkvist, och det hedrar honom. Mycket omfattande insatser har gjorts under de senaste åren för att stärka näringslivet och sysselsättningen i Norrbotten, och jag menar att jag inte skall behöva räkna upp dem igen eftersom jag redan gjort det i interpellationssvaret. Sedan måste jag rätta till Britta Bjelle på två punkter, när hon går upp i talarstolen och säger felaktigheter. För det första har regeringen inte sagt nej till Piteå. Regeringen har sagt att man är beredd att medverka med regionalpolitiskt stöd till ekonomiskt sunda och bärkraftiga projekt, som kan stärka näringslivet och sysselsättningen i Piteå och i Jokkmokks kommuner. För det andra har jag inte varit avvisande till att träffa de fackliga organisationerna. En sådan träff är inbokad den 8 april. De hade sänt sin begäran till fel departement, inte till industridepartementet. När jag sedan sade att det vore lämpligt att ta den träffen när jag ändå är i Norrbotten — jag är där den 9 april, dagen efter — var det för att jag tyckte att man borde spara kostnaden för resan till Helsingfors. Nu får de chansen att träffa mig den 8 april, en dag innan jag kommer till Norrbotten. Det är litet enkelt och litet simpelt att gå upp i talarstolen och komma med direkta felaktigheter. Herr talman! Jag skall i nästa replik ge några kommentarer till och svar på det som Erik Holmkvist tog upp.

Herr talman! Först vill jag säga att jag inte har tänkt inlåta mig på någon debatt med Sten-Ove Sundström i dag. Är han debattvillig får han föra den debatten på NSD:s debattsidor där han brukar höra hemma. Jag konstaterar, industriministern, att jag tyvärr inte fick svar på de frågor som jag ställt, och jag vill därför upprepa dem. För det första: Är det så att industriministern och regeringen haft ambitionen att kapa arbetslöshetsköerna genom en medveten avfolkningspolitik? Det är klart att det har medverkat till att få ned antalet arbetslösa i skogslänen, så även i Norrbotten, men det är inte något bra mått på en bra regionalpolitik. För det andra vill jag också ta upp frågan om individinriktade stödåtgärder. Det måste till olika stimulansåtgärder för att få tag i resurspersoner till våra skogslän. Till sist den tredje frågan om Piteå och Jokkmokk. Jag har inte fått svar på frågan om vilka konkreta åtgärder industriministern avser att vidta. Han har visserligen sagt att han skall komma upp till Norrbotten den 8 april. Får jag tolka det så att man vid besöket kommer att dementera tidigare besked till Piteå kommun, till länsstyrelsen, till de fackliga organisationerna beträffande insatserna i Piteå och i Jokkmokk? Är det så att vi kommer att få ett konkret besked om vilka industriåtgärder som regeringen är beredd att vidta? Industriministern brukar ofta komma tillbaka till det s.k. Norrbottenpaketet. Han glömmer bort en sak, nämligen att merparten av de 4 miljarder som satsades i Norrbotten 1983 gick till täckning av förluster i de statliga företagen. En stor del av pengarna var avsedd för att minska antalet anställda vid LKAB. Det är inte någon särskilt bra regionalpolitik. Jag tycker också att regeringen på den senaste tiden visat njugghet. I den proposition om rymdpolitiken som har lagts fram föreslås en minskning av medlen till det europeiska samarbetet. Det här är en fara. Det kan på sikt drabba Esrange. Det finns risk för att det kommer att få en negativ effekt när det gäller just utvecklande av högteknologin i ett skogslän, om inte vi deltar i det europeiska rymdsamarbetet. Industriministern återkommer till att nettoinflyttningen har varit sämre än under åren före 1982. Det är också ett bevis på att regionalpolitiken inte fungerat, att det inte har skapats sysselsättning åt människorna så att de skall kunna flytta tillbaka till de bygder som de en gång har lämnat. Därför är det viktigt att man ser över hela medelsarsenalen så att man får en flexiblare medelsanvändning, en stimulans till återinflyttning och också regionalpolitiska insatser på en betydligt bredare front än vad som i dag är fallet. Herr talman! Jag återupprepar alltså de tre frågorna.

Herr talman! Jag skall avvakta industriministerns svar på de frågor jag ställde, och jag ser med intresse fram mot svaren. Men innan dessa svar kommer vill jag framhålla att vi norrbottningar är oroliga för att LKAB, SSAB och ASSI till slut skall bli bulkföretag. Därigenom skulle vi förlora möjligheterna att utvecklas och att behålla de människor vi har i länet. Detta är ett av skälen till att tonen måhända en eller annan gång blir väldigt kärv, när vi talar om regionalpolitik. Vi tycks alla vara överens om att regionalpolitiken inte har lyckats. För den skull behöver vi inte säga att den helt har misslyckats. Jag vill kommentera något av vad Sten-Ove Sundström sade. Också Sten-Ove Sundström var litet missnöjd med utvecklingen i länet, och det är naturligt. Sten-Ove Sundström talar om en tröghet i fråga om nytänkande i de statliga företagen. Hur länge, Sten-Ove Sundström, har inte vi diskuterat trögheten i de statliga företagen? Under hur många valrörelser och under hur många år däremellan har vi inte pratat med företrädare för de statliga företagen, med facket, om nödvändigheten av att få till stånd en produktutveckling som skapar jobb och lönsamhet i företagen? Sten-Ove Sundström anförde Plannja som exempel på ett företag som har lyckats. Jag hoppas att det kommer att lyckas. 1984 gick företaget med rätt många miljoner i förlust och 1985 var det väl i princip fråga om ett nolläge. Men vi hoppas att det skall gå bättre, för det finns ett teknologiskt kunnande i företaget som så småningom borde ge resultat. Vidare vill jag något kommentera Sten-Ove Sundströms mening att moderat regionalpolitik inte har så stort värde. Ja, det har den inte om det gäller att ösa in statens medel, skattepengar, som — enligt vad vi kunnat konstatera — inte gett de resultat som vi önskat. Då håller jag med Sten-Ove Sundström, för vad som fordras i ett företag för att det skall bli lönsamt är först och främst bra produkter och möjligheter att sälja dessa produkter. Sedan behövs ett rimligt skatteläge som inte tar knäcken på viljan att fortsätta att investera och fortsätta att nyanställa folk. Det är precis på den punkten som vi moderater skiljer oss från socialdemokraterna.

Herr talman! Till Thage G. Peterson, som tycks påstå att jag inte talar sanning, vill jag till att börja med säga att jag framhöll att jag hade läst i tidningen att Thage G. Peterson inte ville besöka Piteå. Eftersom jag relaterade vad som stod i tidningen skall jag nu be att få läsa innantill: ”För en dryg månad sedan begärde facken från boardfabriken en träff med Anna-Greta Lejon. Hon tyckte inte det var hennes problem och skickade oss till industridepartementet. Men Thage G Peterson visade heller inget större intresse för att hjälpa att lösa de problem vi har i Piteå. Efter ett flertal påstötningar ha vi fått veta att Thage G Peterson kommer till Luleå i april i annat ärende, man har lovat boka in en tid så att vi får lägga fram våra problem.” Detta var vad jag ville relatera. Det andra jag talade om var att Piteå kommun inte skulle få 30 miljoner till det krispaket man arbetat fram. Om jag förstår Thage G. Peterson rätt måste jag dra slutsatsen att Piteå kommun nu kan se saken så, att man kommer att få dessa 30 miljoner till de 100 arbetstillfällen som man har plockat fram. Det rörde sig tydligen om ett missförstånd. För övrigt har det i Norrbottens län visserligen varit en mindre nedgång i arbetslösheten. Men totalt sett kommer enligt länsarbetsnämndens prognoser arbetslösheten vintern 1986/87 att ligga på 6,5 26, om ingenting radikalt görs. Det är alltså en ökning på 1,3 26. Eftersom jag tyckte att den var så stor att det var alarmerande, ville jag tala om det för Thage Peterson så att han fick en chans att vidta åtgärder i tid, för att vi skulle slippa denna ökning under vinterhalvåret.
Herr talman! Per-Ola Eriksson vill inte föra någon debatt med mig här i dag, utan han hänvisar till tidningen NSD:s debattsida. Visserligen tycker jag att Norrländska Socialdemokraten, inte bara Norrlands största utan också Norrlands bästa tidning, är ett mycket bra forum för en debatt. Trots allt är ju vi, Per-Ola Eriksson, ledamöter av denna kammare. Då tycker jag att man kan ställa upp och svara på också de frågor som jag ställer i denna debatt. Samtidigt kan jag förstå att Per-Ola Eriksson tycker att det är litet obehagligt att bli påmind om hur han agerat stoppkloss när det gällt att sänka kostnaderna för de norrbottniska företagen. Inte minst detta måste vara en viktig del i regionalpolitiken för det län som drabbats hårdast av arbetslösheten. Får jag slutligen beträffande Per-Ola Erikssons anförande markera viss förståelse för att Per-Ola Eriksson är kritisk mot den förda socialdemokratiska politiken. Det är ju en av hans främsta uppgifter, inte bara som centerpartist utan också som oppositionspolitiker. Men visst skulle det vara intressant att någon gång också få Per-Ola Erikssons beskrivning av några konkreta förslag som han och hans parti vill genomföra. Att ständigt ha en negativ attityd till de förslag som vi socialdemokrater vill genomföra kan vara en del i det hela, men visst skulle väl Per-Ola Eriksson och hans parti också kunna ha några idéer om hur man utvecklar t.ex. Norrbotten. Vad vill Per-Ola Erikssons parti göra för att klara av utvecklingen på företagens sida? Klart är att man inte vill pressa ner kostnaderna för företagen. Det har Per-Ola Eriksson med sitt agerande, inte minst här i riksdagen, demonstrerat. Låt mig till sist gratulera Erik Holmkvist till hans nyvakna oro för de statliga företagen i Norrbotten. Det är någonting nytt och överraskande för mig. Det är ju så att hans parti, moderaterna, genom åren, genom historien, motarbetat utvecklandet av de statliga företagen och alltid i riksdagen laddat upp med stort motstånd när det gällt att bistå företagen med medel till Prot. 1985/86:103

RR Herr talman! Jag skall be att få börja med Erik Holmkvists inlägg. Man kan = ” RE inte bara tala om hur många miljoner som företagen betalar in i skatt. Man ÖR måste också ta hänsyn till vinstläget. Sedan 1981 har industrins lönsamhet tiodubblats. Någon motsvarighet till denna utvecklingstakt finns inte under de senaste 30 åren. Således förfaller hela Erik Holmkvists resonemang. Man kan inte bara tala om skatter, utan man måste också ta hänsyn till det utomordentligt goda vinstläge som rått ett par år. Det är det ena. Det andra är att Erik Holmkvist hela tiden uppehåller sig vid frågan: Vad kan regeringen göra, och vad kan de statliga företagen göra? Inte ett ord nämner han om de privata företagen. Det är ganska typiskt. Därför var det en välgörande avklädningsuppvisning av Erik Holmkvist och hans parti som Sten-Ove Sundström gjorde i sitt första inlägg. Sten-Ove Sundström kunde visa hur moderaterna gått emot regionalpolitiska satsningar i Norrbotten. Var kommer de privata företagen in? Regeringen har gång på gång försökt få de privata företagen att göra satsningar i Norrbotten. Var finns i det läget Erik Holmkvist och moderaterna? Vi har satsat 50 miljoner i Malmfält Finans och 8 milj.kr. i Bothnia för att få privata företag att göra satsningar. I stället har jag sett — den kritiken upprepar jag — ett par stora företag som har åkt runt i Norrbotten och lovat stora saker, att bygga aluminiumverk i Piteå och järnsvampverk i malmfälten, och därigenom skapat förväntningar. Sedan har de bara sagt: Ärendena är inte aktuella, staten får ta hand om dem om den vill. Jag har inte hört Erik Holmkvist och moderata samlingspartiet instämma i kritiken mot det mycket ansvarslösa sätt på vilket jag menar att dessa företag har hanterat sina Norrbottensbesök. Det vore intressant att någon gång få en signal ifrån de borgerliga om att också det privata näringslivet har ett ansvar för Norrbotten. Men aldrig någonsin får man från den sidan höra någonting om att även de privata företagen har ett ansvar i Norrbotten — bara att staten, regeringen och de statliga företagen har det. De statliga företagen har tagit sitt ansvar. Regeringen tar sitt ansvar och kommer att fortsätta att göra satsningar i Norrbotten. Jag tvingas ge Per-Ola Eriksson bakläxa på samtliga tre punkter där han har fått svar. Det första gäller utvecklingen. Vi för ingen arbetslöshetspolitik i Norrbotten, vi för en politik för utveckling. Mitt svar är fyllt med sådana insatser för Norrbotten. Det är en hopplös uppgift som herr Eriksson ställer sig inför när han tror att han skall kunna tala om för människorna i Norrbotten att den socialdemokratiska regeringen inte gör några insatser för Norrbotten. Han ansträngde sig till det yttersta med mytbildning och med att ge en felaktig beskrivning av läget. Arbetslösheten i Norrbotten har minskat. Antalet sysselsatta är nu 4 000 fler än 1982, och det är ju det som har haft den största betydelsen för att minska arbetslösheten. Läser man den här statistiken så faller punkt nr 1. Punkt nr 2: Regeringen har gett ett klart besked till Jokkmokks och Piteå 111 kommuner och till länsstyrelsen i Norrbotten. Beskedet är följande. Jag upprepar det igen; det står i interpellationssvaret: ”Regeringen är beredd att medverka med regionalpolitiskt stöd till ekonomiskt sunda och bärkraftiga projekt som kan stärka näringslivet och sysselsättningen i våra kommuner.” Räcker inte länsstyrelsens och industriverkets pengar till, så är regeringen beredd att ställa upp. Det är ett klart och tydligt besked, som jag gärna kan upprepa när jag besöker Norrbotten om någon vecka. Britta Bjelle försöker på ett utomordentligt naivt sätt få mig att bekräfta att bara för att jag ger detta besked innebär det klartecken till 30 milj.kr. till Piteå. Hon tror väl inte att regeringen delar ut pengar hur som helst? Vi prövar varje ansökan, som måste vara företagsekonomiskt vettig. Jag har aldrig fortsatt med den där akutmottagningen, som jag förstår att Britta Bjelle har en viss förkärlek för. Den får hon söka hos partivännerna eller hos centern i bänken framför sig. Det skall vara företagsekonomiskt vettiga och bärkraftiga projekt för att lokaliseringsstöd skall kunna utgå. Företaget skall ha utsikter till överlevnad — det kravet måste vi ställa på alla insatser. Det föll mig in att Britta Bjelle personligen hade ett stort bokningsproblem, eftersom hon tog upp detta från riksdagens talarstol. Men uppgifterna blir inte mer korrekta därför att hon läser upp tidningsurklipp här i riksdagen. Jag upprepar: Uppvaktningen äger rum på industridepartementet den 8 april, och det går mycket bra att få en redovisning från den. Om Britta Bjelle vill ha en sådan, kan hon säkerligen få den så småningom. Slutligen bakläxa nr 3 till Per-Ola Eriksson. Den gäller rymdpolitiken — helt felaktigt! Det är fråga om en proposition om en rymdsatsning på nästan 1 miljard kronor. Kirunas intressen är kraftfullt försvarade. Delta i debatten om rymdpropositionen här i riksdagen, eller framställ en fråga eller en interpellation, så skall jag med nöje ta en rymddebatt med herr Eriksson på den punkten!

Herr talman! Jag vidhåller mitt påstående, att medlen till det europeiska rymdsamarbetet på sikt kommer att minska. Där tycker jag regeringen spelar ett högt spel genom sin njugga inställning — det finns ju risk att man äventyrar högteknologiska satsningar i framtiden. Att rymdpropositionen i övrigt innehåller för Kiruna positiva delar kan jag hålla med om. Jag tolkar industriministerns svar på en av mina frågor så att han menar att facket, kommunalrådet i Piteå kommun och landshövdingen i Norrbottens län — tidigare regeringskollega till industriministern — har missuppfattat det besked som de fått från industridepartementet då det gäller konkreta industriprojekt till Piteå. Industriministern har möjlighet till ytterligare en replik, och då kanske vi kan få svar på frågan om dessa sansade personer har missuppfattat det svar som de fått från industridepartementet. Jag beskriver, herr industriminister, inte Norrbottens situation fel. Jag lever i den miljön och vet vilka problem som finns med utflyttning, arbetslöshet och en betydande nedläggning av verksamheter i de mest utsatta regionerna. Jag reser i länet precis varje vecka och träffar företagsledare, kommunala och fackliga företrädare samt politiker. Och alla ger en mycket dyster bild av verkligheten. Man kan förstås bolla med miljarderna som industriministern ibland gör beträffande vad som har skett. Men faktum kvarstår: under industriministerns ansvarstid som regionalpolitisk minister har Norrbotten minskat befolkningstalet med 3 000 personer. Det är ett mycket negativt resultat. Sten-Ove Sundström har efterlyst konkreta åtgärder. Han har tydligen inte läst de nummer av NSD där jag redovisade detta, men han kan gärna få höra det nu. Vi har lagt fram förslag om regionalpolitiska åtgärder som på sikt skulle skapa en decentraliserad samhällsstruktur. Det är också viktigt att räkna upp länsanslaget. Norrbottens län har i dag bevisligen för litet pengar när det gäller länsanslaget. Många andra länsstyrelser har det också. Vi måste lägga fast en befolkningsmålsättning som innebär att storstädernas andel av befolkningen långsiktigt skall vara oförändrad. Vi måste sprida teknik, satsa på teknisk utbildning och branschfrämjande åtgärder som tar hänsyn till de mest utsatta regionernas behov. Inte bara Kista skall vara centrum för teknikutveckling. Vi måste öka stödet till utvecklingsfonderna, hemslöjden och hantverket. De nedsatta socialförsäkringsavgifterna skall komma de sämst ställda regionerna till del och inte en expansiv kustregion. Det skall gälla de kommuner som har de absolut sämsta sysselsättningssiffrorna och där man också har den sämsta konkurrenskraften. På den punkten sviktar inte centerpartiet. Vi måste få en jordbrukspolitik som gör skäl för namnet. Vi måste få trafikpolitiska satsningar med en betydligt bättre insats för glesbygdsområdena än i dag. Och vi måste avskaffa löntagarfonderna, som i dag hotar att dränera glesbygden.

Herr talman! Jag fick en del kommentarer och kanske också några svar på mina frågor av industriministern. Det är klart att detta har varit en jobbig debatt för industriministern, och jag kan förmoda att det kan vara skälet till att ett och annat svar uteblev. Men jag vill ändå ge några kommentarer. En tiodubblad vinst har företagen fått sedan 1981, sade industriministern. Vilka företag? Det är inte de små och medelstora företagen i Norrbotten. Det är naturligtvis de stora exportföretagen som genom devalveringarna och dollaruppgången kanhända fått en sådan utveckling. Men de mindre och medelstora företagen i Norrbotten, som är de dominerande, har minsann inte fått några tiofaldiga vinster. Det är i stället tvärtom: deras lönsamhet har undan för undan blivit ett bekymmer, vilket har resulterat i att investeringarna och också nyanställningarna många gånger uteblivit. Min fråga till industriministern gällde de statliga företagen. Industriministern säger att de privata företagen skall ta sitt regionalpolitiska ansvar. Men jag har ännu inte fått svar på vilka åtgärder de statliga företagen i Norrbotten redan vidtagit och kommer att vidta som innebär att man tar ansvar för de förändringar som kan komma att ske när konjunkturen vänder. Jag väntar fortfarande på svaret, och det gör även de som är anställda i de statliga företagen i Norrbotten. Jag ställde frågor inte bara om beredskapen inför en lågkonjunktur utan också om vilka svårigheter som vi skall försöka komma till rätta med och på vilket sätt då skogsråvaran minskar och domänverket drar ned sin avverkning. Jag frågade också hur vi skall klara av problemet med jordbrukets överlevnad i länet. Jag har inte heller fått svar av industriministern på frågan varför det skiljer så markant mellan industriministerns bedömning av framtiden när det gäller sysselsättningen och länsarbetsnämndens bedömning. Jag har inte heller fått ett svar, och det tycker jag att jag borde få, om industriministern är medveten om att företagen faktiskt har gått genom skattetaket, inte bara de enskilda inkomsttagarna. Till sist, herr talman: En omflyttning av människor behöver inte alltid vara negativ. Men om den är ensidig och sker på grund av tvång är den aldrig positiv. Den omflyttning som skall ske i fortsättningen måste vi se till blir i högsta grad frivillig.
Herr talman! Jag måste till Erik Holmkvist faktiskt få säga ett par saker. Jag har räknat alla hans frågor till mig, och de uppgår till över 20. Det här är inte 20 frågors klubb, utan en interpellationsdebatt föranledd av en interpellation som Per-Ola Eriksson har ställt. Herr talman! Jag måste rekommendera Erik Holmkvist att ställa sina frågor till mig som riksdagsfrågor eller som interpellationer — så att jag får möjlighet att besvara dem — och inte ösa frågor från talarstolen. Det är omöjligt för mig att hinna bemöta alla dessa frågor. I sak klarar jag att svara på varenda fråga. Jag beklagar att jag i hastigheten sade tiodubblad vinst, det skall vara fyrdubblad vinst. Det är bra att detta rättas till. Men det är ingen dålig vinstutveckling för de stora företagen. För de små företagen som helhet har det varit en mycket god vinstutveckling. Mycket omfattande insatser har gjorts under de senaste åren för att stärka näringslivet och sysselsättningen i Norrbotten. Inget annat län har regeringen arbetat så mycket med som Norrbotten. Jag har noterat att de särskilda insatser som riksdagen på regeringens förslag beslutade om 1983 omfattade åtgärder för sammanlagt 4 miljarder kronor. Det är inte många av de regeringssammanträden som jag har deltagit i då jag eller någon annan regeringsledamot inte har haft ett ärende om Norrbotten. Vid nästan varje regeringssammanträde har man diskuterat insatser och ärenden som har gällt utvecklingen i Norrbotten. Insatserna har spänt över ett brett register av åtgärder. Jag menar att dessa satsningar har gett resultat. Verksamheten i de statliga basindustrierna har stabiliserats. Nya verksamheter och företag har startats, och en anda av optimism och framtidstro har vuxit fram i länet. Jag förstår inte att ni vill dölja det. Sten-Ove Sundström har talat om detta, och han är också Norrbottensriksdagsman. Erik Holmkvist sade i sitt första inlägg, då han var litet mer generös, att Prot. 1985 utvecklingen hemlän säga att utvecklingen går åt rätt håll. Det är en riksdagsledamots =. a iskogslänen uppgift att företräda sitt hemlän och här i riksdagen ställa regeringen till svars i olika frågor. Men jag tycker ändå att det vore bra för länets egen utveckling — för människorna som bor och bygger i Norrbotten — om dess företrädare inte bara ständigt målar i mörka färger utan också beskriver länet som möjligt att utveckla och att leva i.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta i syfte att förbättra sysselsättning och utveckling i skogslänen och motverka den alarmerande utflyttningen från dessa län, Självfallet delar jag Gunnel Jonängs oro för befolkningsutvecklingen i skogslänen och i vissa län i södra och mellersta Sverige. Det finns emellertid också positiva sidor i utvecklingen. Antalet personer i arbete har ökat, medan arbetslösheten och antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskat. Under senare år har regionalpolitiken förstärkts, och den har också gett resultat. Sedan slutet av år 1982 har det regionalpolitiska stödet medverkat till över 13 000 nya arbetstillfällen i utsatta delar av landet, varav det stora flertalet i stödområdena. De regionalpolitiska anslagen har mer än fördubblats sedan budgetåret 1982/83. Regionalpolitiken har i ökad utsträckning inriktats på åtgärder för att fträmja kunskapsuppbyggnad och teknikspridning liksom produkt-, marknadsoch företagsutveckling. Stora insatser har i särskild ordning gjorts i regioner som drabbats av omfattande strukturomvandlingsproblem, bl.a. Norrbotten och Bergslagen. Satsningarna i Bergslagen berör också delar av Gävleborgs län. Anslaget till Gävleborgs län för regionala utvecklingsinsatser har sedan budgetåret 1982/83 ökat från 15 milj.kr. till 33 milj.kr. innevarande budgetår, vilket är mer än en fördubbling. Sedan den 1 juli 1982 har lokaliseringsstöd lämnats till 120 företag i länet 115 med sammanlagt 80 milj.kr. i bidrag och 70 milj.kr. i lån. Stödet beräknas ha medverkat till nyanställningar av närmare 700 personer. Dessutom har sysselsättningsstöd lämnats med 6 milj.kr. till företag i länet som ökat sin personal med sammanlagt 140 årsarbetskrafter. Dessa sysselsättningssiffror överlappar delvis varandra, men de visar med all tydlighet att det regionalpolitiska stödet har haft en god effekt. Härutöver har särskilda insatser gjorts bl.a. i Sandviken och Söderhamn. I Sandviken har staten med regionalpolitiska medel medverkat till uppbyggnaden av ett verkstadstekniskt utvecklingscentrum knutet till institutet för verkstadsteknisk forskning. Centret syftar till att utgöra en länk för kunskapsöverföring från storindustrin till de mindre och medelstora företagen i regionen. I Söderhamn har regeringen medverkat till bildande av ett investmentbolag med Korsnäs-Marma AB, Stora AB, KF Industri och SVETAB som ägare och ett totalt eget kapital på 30 milj.kr. Jag har deklarerat att regeringen också är beredd att medverka med regionalpolitiskt stöd till ett teknikcentrum i Söderhamns kommun. Som jag redovisat har det gjorts och görs betydande insatser för att stärka näringslivet och sysselsättningen i skogslänen och i Gävleborgs län — insatser som också gagnar ungdomen och skapar förutsättningar för en ökning av förvärvsfrekvensen bland både män och kvinnor. Jag har mot den bakgrunden svårt att förstå fru Jonängs beskrivning att regeringen bedriver en politik som utarmar stora delar av vårt land. Det är, enligt min mening, en beskrivning som helt saknar täckning i verkligheten. Den falska beskrivning som fru Jonäng ger måste därför bero på antingen politisk illvilja eller en strävan att föra människor i Gävleborgs län bakom ljuset. Även om regionalpolitiken förstärkts och utvecklats under senare år och också givit goda resultat gäller det emellertid nu att gå vidare för att ytterligare stärka slagkraften i de regionalpolitiska insatserna. Inom regeringskansliet, inom industriverket och i länen pågår för närvarande ett omfattande arbete för att utveckla de regionalpolitiska insatserna på olika områden.

En utveckling av regionalpolitiken på dessa områden kommer att stärka näringslivet och sysselsättningen i skogslänen och då också i Gävleborgs län såväl för kvinnor och män som för äldre och yngre.

Herr talman! Jag vill först på Gunnel Jonängs vägnar tacka industriministern för svaret. Jag vill säga att det finns ett flertal positiva inslag i svaret, samtidigt som det naturligtvis i all sin ordrikedom saknar en hel del av substans. Gävleborgs län är ett väldigt fint län med många positiva inslag, men det är tyvärr ett län som har de största regionalpolitiska problemen på länge. Länet har nu haft en stor befolkningsminskning tre år i följd. Folkminskningen 1985 var den kraftigaste i hela landet. Länet har under en följd av år haft kraftiga strukturförändringar inom näringslivet, vilket resulterat i hög arbetslöshet, utflyttning och minskning av befolkningen framför allt i åldrarna upp till 65 år. Problemen hänger i hög grad samman med utvecklingen inom basnäringarna, främst järnoch stålindustrin. Sysselsättningen inom denna sektor har minskat kraftigt och beräknas göra det även i fortsättningen. För att länets basindustrier skall kunna vara konkurrenskraftiga internationellt krävs rationaliseringar och ökat kunnande. En mer högteknologisk produktion och förvaltning kommer att innebära krav på omskolning för en stor del av arbetskraften och en förskjutning mot längre utbildningar för nyanställda. Dessutom behövs stora insatser för att utveckla nya verksamheter som kompensation för de arbetstillfällen som försvinner. För att få en positiv utveckling av näringsliv och sysselsättning har utbildning en nyckelroll. För ett län som Gävleborg med strukturella problem inom näringslivet, stor arbetslöshet och låg utbildningsnivå jämfört med riket i övrigt finns det starka regionalpolitiska skäl för en ökad satsning på utbildning. Industriministern talar i sitt svar om utbyggnad av forskningen och högskoleverksamheten, men det är viktigt att detta också kommer till klart uttryck från regeringens sida i de propositioner som lämnas. Sanningen är den att man nu förebådar en minskad verksamhet när det gäller klasslärarutbildningen. På den punkten rimmar kanske svaret litet illa med verkligheten. I jämförelse med februari förra året var arbetslösheten ungefär oförändrad i Gävle, Nordanstigs och Bollnäs kommuner, lägre i Hofors, Sandvikens, Ockelbos och Ovanåkers kommuner samt högre i Söderhamns, Hudiksvalls och Ljusdals kommuner. De kommuner som har länets högsta relativa arbetslöshet upplevde alltså ett försämrat arbetsmarknadsläge den senaste tiden. Antalet personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder uppgick i februari 1986 till 9 105. Det är ungefär 2 300 fler än under Fälldinregeringens tid i juni 1982. Även om man inte kan jämföra olika tider under året alltför mycket visar detta ändå en del om de debatter som vi hade före valen 1982 och 1985. Antalet arbetslösa var 7 100 i februari 1986. Det är naturligtvis en alldeles för hög siffra. Det hör till saken att nära 2 000 av de 7 100 arbetslösa 117 var under 25 år. Det är alltså en mycket stor andel ungdomsarbetslöshet i Gävleborg. Under februari 1986 beviljades flyttningsbidrag till 228 sökanderesor, 102 anställningsresor, 132 starthjälp och 95 bohagstransporter. Detta visar på ett bra sätt, tyvärr, den regionalpolitik som nu förs. När Gunnel Jonäng uttalade sig kritiskt i sin fråga var det självfallet detta hon tänkte på, dvs. att den politik som nu förs är en flyttlasspolitik som innebär att Gävleborg tappar friskt blod. Ungdomar flyttar alltså från Gävleborg tack vare de stödinsatser som står dem till buds. Detta gör de i avvaktan på att det skall bli några satsningar gjorda i Gävleborg. Under sin tid i opposition sade socialdemokraterna att arbetslösheten var den mest angelägna frågan för socialdemokratin. Hela valrörelsen 1982 i Gävleborg präglades av frimodiga uttalanden från socialdemokrater, som sade att det snabbt skulle gå att få ner arbetslösheten bara det blev en ny regering. Det talades ofta om katastrofsiffror och rekordarbetslöshet i Gävleborg. Det fannst.o.m. uttalanden i valrörelsen som gjorde sken av att den arbetslöshet som man då hade var frukten av en medvetet förd politik. Man frågar sig i så fall vad som är grunden till dagens mångfalt större arbetslöshet? Om vi jämför arbetslöshetssiffrorna för vårt län under regeringen Fälldins tidi juni 1982 med den nuvarande arbetslösheten, kan vi tyvärr konstatera att Gävleborg inte har haft någon större glädje av den nya regeringen. På den här punkten har regeringen i stället visat sig ganska kraftlös. De uttalanden som industriministern gör i sitt svar till Gunnel Jonäng står i bjärt kontrast till den flyttlasspolitik som regeringen nu medvetet för. Det krävs faktiskt mer än uttalanden. Då det gällt miljardsatsningar i andra delar av landet har det funnits pengar, och man frågar sig: Varför vill inte industriministern satsa på Gävleborg?

Herr talman! Länsarbetsnämnden i Gävleborgs län har lämnat en redogörelse för den väntade utvecklingen under ett år framåt. Tråkigt nog nödgas man meddela att efterfrågan på arbetskraft kommer att försvagas och att arbetslösheten kommer att öka under 1986. Till detta skall läggas att Gävleborg med dagens utgångsläge kommer på tredje plats när det gäller den relativa arbetslösheten. Ungdomarnas arbetsmarknadsproblem kommer att öka, såvida de inte har passande utbildning eller erfarenhet. Också kvinnornas arbetslöshet beräknas öka. Gävleborgs län är ett av de län som har de största regionalpolitiska problemen. Länet har haft en stor befolkningsminskning under tre år i följd. Problemen hänger samman med utvecklingen inom basnäringarna järn, stål, papper och massa. Sysselsättningen inom dessa branscher beräknas minska även i fortsättningen. Vi har fått bevittna hur många krisregioner fått s.k. sysselsättningspaket av regeringen. Vi i Gävleborgs län skulle faktiskt också behöva ett sådant. Någon har t.o.m. talat om ett Sverigepaket. Ja, varför inte? Det kanske är något att fundera på. Vad skulle då ett sådant paket innehålla? Jo, självfallet skulle det innehålla generellt verkande åtgärder. Jag nämner några exempel: en skattepolitik Prot. 1985/86:103 som ger rättvisa och som innebär att åtminstone förmögenhetsbeskattningen = 1 april 1986 vad gäller arbetande kapital elimineras, lagar och regler som kan förstås och efterlevas utan att man behöver tillgå juridisk expertis, ett slopande av löntagarfonderna — en generellt verkande åtgärd som skulle få stor regional politisk betydelse — och en offentlig sektor som tillåts utsättas för konkurrens. Riksdagen och regeringen kan således verka inom en mängd områden för att vi skall få den sysselsättning som är så betydelsefull. Ett samlat grepp inom nämnda områden skulle vara till hjälp när det gäller att släppa fram människors idéer, kunskaper, produktivitet och fantasi. Ett Sverigepaket skulle således vara den satsning som skulle förbättra förutsättningarna för näringslivets utveckling. Självfallet förstår jag att det finns sådana regionala problem som måste lösas genom selektiva åtgärder. I fråga om sådana åtgärder skall hanteringen i mycket stor utsträckning ske på länsnivå, inom ramen för det samlade länsanslaget som för Gävleborgs del haft stor betydelse och som skulle ge möjlighet till mycket värdefulla insatser om det tilläts öka i betydande omfattning. Regionalpolitikens mål har ju varit, och är fortfarande, att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling och att ge alla människor — oavsett var i vårt land de bor— tillgång till arbete, service och god miljö. Om man vill nå det målet, finns det många vägar att gå. Allt behöver inte så att säga gå över stödhandboken. Såväl små, ibland till synes obetydliga, insatser som större och mera påtagliga insatser skall finnas med. Det kan röra sig om någonting så enkelt som att kunna ringa hem. Tillfällig överbelastning | förekommer ju alltför ofta. Tåg som avgår och kommer i rätt tid är ett annat exempel. Timslånga tågförseningar gör att vi norrlänningar känner oss eftersatta. Den negativa inställningen till jordoch skogsbruket som betydande inslag för glesbygdens utveckling måste undanröjas. En sänkning av skogsvårdsavgifterna samt en översyn av jordförvärvslagen skulle göra det möjligt att förvärva mindre skogsoch jordbruksfastigheter. Därmed skulle också möjligheterna att få deltidsarbeten öka. Utlokalisering av statlig verksamhet är en annan form av stöd till skogslänen. I Gävle har man haft enormt stor nytta av lantmäteriet, . | fastighetsdatan och byggforskningen. Alla förstår hur värdefullt det skulle: vara med en lokalisering av verksamheter upp till Hälsingland. | I dag utgår motionstiden när det gäller två propositioner som har betydelse för mitt län, alltså för Gävleborgs län. Den ena propositionen handlar om | | Sveriges Radios framtid. När det gäller t.ex. regional TV skulle vi vilja ha en förstärkning av Gävle-Dala-regionen och att min länsdel Hälsingland knöts till Gävle-Dala-området och skildes från Sundsvall. Mittnyttområdet skulle således delas. Vi skulle känna mer samhörighet med länet på så vis, och det skulle ge en styrka informationsmässigt, nyhetsmässigt och kulturellt, både på riksnivå och på regional nivå. Den andra propositionen handlar om grundskollärarutbildningen och innebär att vår högskola Gävle/Sandviken förlorar nuvarande klasslärarutbildning. 228 utbildningsplatser försvinner därmed. | I länet finns en stark strävan att utveckla nya högskoleutbildningar inom 119 | | det tekniska och det ekonomiska området. Det är angeläget att de resurser som har stått till förfogande för klasslärarutbildningen nu får utnyttjas för dessa ändamål. Utöver detta måste medel ur Bergslagspaketet komma vårt län till godo. För att utveckla nya verksamheter som ersättning för arbetstillfällen som försvinner har högre utbildning stor betydelse. Det är nödvändigt att ställa om skogslänen inför de tekniska krav som kommer att uppstå i framtiden. Det fina med den nya teknik som växer fram är att många kvalificerade arbetsuppgifter kommer att kunna utföras även i glesbygder. Det är därför som det är så viktigt att få hjälp till utbildningen inom teknikområdet, vilket industriministern också talar om i sitt svar, och det är bra.

Herr talman! Jag trodde att Gunnel Jonäng skulle vara här och ta emot detta svar i dag, men tyvärr är så inte fallet. Jag kan ändå inte undgå att citera några rader ur en artikel, som hon har skrivit i en lokal centertidning som kom ut i veckan, och det gäller regionalpolitiken. Hon skriver: ”Nu går Centern till offensiv på alla nivåer. Vi har alltid stått starka när det gällt regionalpolitiken och att försvara skogslänens rätt till utveckling och framtid.” Ja, herr talman, mycket skall man höra. Jag tycker att även politiker skulle kunna iaktta någon sorts hederlighet när det gäller konsumentupplysning. Därför var det välgörande att lyssna på industriministern i debatten tidigare i dag, där han rätt ingående redogjorde för vad som hände med regionalpolitiken under de borgerliga regeringsåren och framför allt under den tid då centern hade ansvar för regionalpolitiken. Jag skall komplettera litet med vad som hände lokalt inom Gävleborg. Först försämrades transportstödet för massa och papper, vilket drabbade massaindustrin vid Hälsingekusten. Sedan togs stödet för sågade trävaror bort för köpsågverken vid Norrlandskusten, vilket också hårt drabbade dessa sågverk. Våren 1982 lyckades vi i opposition återinföra transportstödet för sågade trävaror med hjälp av några kloka centerpartister från Norrbotten — en hette Filip Johansson. Det föreslogs också att Söderhamn, Hudiksvall, Bollnäs och Ovanåker skulle lyftas ur stödområdet, men genom en uppvaktning inför arbetsmarknadsutskottet fick vi gehör för vårt krav att åtminstone Söderhamn skulle vara kvar inom stödområdet med de speciella problem som vi hade och som vi tyvärr fortfarande har. Det kan vara lämpligt att påminna om detta när vi nu diskuterar regionalpolitik och får utstå en hård kritik för den förda regionalpolitiken — som jag inom parentes tycker har varit rätt framgångsrik. Vi har ändå fått en fördubbling av det regionalpolitiska anslaget under de senaste åren. Vi har fått ett nytt stöd för persontransporter. Vi har fått ett nytt stöd, som kallas hamntransportstöd och som kommer att gynna sjöfarten efter Norrlandskusten. Jag kan tala om för Gunnar Björk i Gävle, att vi under de senaste åren utöver ordinarie väganslag har fått över 300 miljoner i extra pengar för att satsa på vägutbyggnader i Gävleborgs län. Jag tycker att det är mycket positivt. Vi har med andra ord aldrig byggt så många vägar i Gävleborgs län — Prot. 1985/86:103 som vi gjort under de senaste åren. 1 april 1986 Trots kraftiga förbättringar har vi ändå inte varit nöjda, utan vi har från socialdemokratiskt håll i länet tidigare krävt ett speciellt utvecklingsprogram för de regioner inom skogslänen som har drabbats speciellt hårt av skogsbrukets strukturrationalisering. Jag tycker att våra krav nu börjar ge resultat. Jag tycker att det svar industriministern har gett visar att det pågår ett mycket omfattande arbete för att öka och förbättra de regionalpolitiska insatserna. Vi ser exempelvis vad som pågår i Sandviken. Eftersom jag själv inte kunde vara hemma i Söderhamn när industriministern kom och presenterade det lokala investmentbolag som får ett kapital på 30 milj.kr., vill jag passa på att från denna talarstol rikta ett personligt tack för denna medverkan. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till positiva resultat inte bara för Söderhamnsregionen utan för hela södra Hälsingland. Jag kan också notera av svaret att regeringen är beredd att satsa på infrastrukturer, bl.a. inom kommunikationssektorn. Då vill jag än en gång uppmana industriministern att försöka medverka också han till att vi nu får utföra de brobyggen över Ljusnan som är färdigprojekterade. Det skulle förbättra infrastrukturen inom hela detta område, samtidigt som en ny järnvägsbro skulle ge snabbare kommunikationer från Norrland och söderut. Det skulle naturligtvis vara mycket positivt för näringslivet uppåt Norrland att få snabbare kommunikationer. Detta skulle även skapa rätt många jobb. Arbetslösheten är tyvärr fortfarande hög i den här regionen. Sedan noterade jag också att regeringen är beredd att satsa på forskning | och högskoleutbildning i större utsträckning i framtiden. Det är vi mycket | betjänta av i Gävleborgs län. Länsstyrelsen har nu gjort en utredning som visar att vi har låg utbildningsnivå och liten utbildningskapacitet. Därför skulle större insatser på det här området vara mycket välgörande för länets utveckling.

Herr talman! Jag ser drag i utvecklingen i Gävleborgs län som är litet oroande. En orsak till detta är att många delar av länet är starkt bundna till | basindustrierna — här har vi skogsindustrin. Det är därför som vi på | industridepartementet nu arbetar ganska mycket med just Gävleborgs län. | Insatserna i Söderhamn kommer att fortsätta. Bergslagsprogrammet berör den södra delen av länet. Någon gång i slutet av april är tid avsatt för att jag skall träffa företrädare för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och med dem diskutera dessa kommuners utveckling. Jag vill gärna också önska den nye landshövdingen all framgång i sitt arbete. Jag tror att hans speciella företagsbakgrund kan komma väl till pass just för industrilänet Gävleborg. Till den negativa utvecklingen i Gävleborgs län hör att nettoutflyttningen från länet ökade under 1985, och det är en motgång. Men till den positiva utvecklingen i länet hör ändå att arbetslösheten har minskat, inte så mycket men ändå något. Jag förstod att Gunnar Björk använde junisiffrorna i sin jämförelse. Om jag jämför årsgenomsnittet 1982 med årsgenomsnittet 1985 121 finner jag att det är en minskning av arbetslösheten sedan 1982. Dessutom har andelen personer i beredskapsarbete och i arbetsmarknadsutbildning minskat mellan åren 1982 och 1985. Lokaliseringsstödsverksamheten har, som jag sade i mitt svar, varit så till vida framgångsrik att den har gett 700 nya arbetstillfällen. Den har fortsatt att vara framgångsrik också under andra halvåret 1985. 20 företag i Gävleborgs län fick då pengar, och det skapade något över 100 nya arbetstillfällen. Jag har nämnt länsanslagen, som har mer än fördubblats, jag har nämnt de särskilda satsningarna i Sandviken och Söderhamn, och jag är glad över de ord som sagts av samtliga talare från Gävleborg när det gäller just satsningarna på teknikspridning, teknikutveckling och utbildning. Interpellanten tog särskilt upp ungdomars situation i länet. Den situationen är allvarlig av vad jag kan utläsa ur statistiken av antalet ungdomar i ungdomslag. En genomgång av arbetsmarknadsstatistiken visar att det bara är ett annat län som ligger på ungefär samma nivå som Gävleborg, nämligen Norrbottens län. Det är alltid svårt att se orsaken till att antalet ungdomar i ungdomslag är så stort. En hög andel ungdomar i ungdomslag kan samtidigt ses som uttryck för ett ambitiöst arbete från arbetsmarknadsmyndigheternas sida. Det är naturligtvis bättre att ungdomarna är sysselsatta i ungdomslag än att de går utan arbete. Men när det gäller Gävleborgs län finns det en förhållandevis hög arbetslöshet bland ungdomar i den här arbetsgruppen, och det bekräftar sammantaget att det är en besvärlig situation på arbetsmarknaden i länet. Det skärper ytterligare kravet på en aktiv regional sysselsättningspolitik, och jag har i mitt svar redogjort för de förstärkningar av regionalpolitiken som gjorts under de senaste åren och också nämnt det arbete som pågår för att ytterligare stärka det regionalpolitiska arbetet på olika områden. Det kommer också att få effekt för Gävleborgs län. Herr talman! Jag lovar att regeringen med stor uppmärksamhet kommer att följa utvecklingen i Gävleborgs län.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för en som jag tycker mycket seriös genomgång av de problem som vi har i Gävleborgs län. De drag som finns är oroande, och länsstyrelsen sade för något år sedan att en region som i industrisamhället har stora problem kommer att få det också i det nya teknologisamhället. Det tycks alltför mycket tyda på just i Gävleborgs län. Det är bra att industriministern åker till Nordanstig och Hudiksvall och hör om de speciella problem man har där. Även jag ställer stora förväntningar på vår nye landshövding. När det sedan gäller industriministerns agerande i Gävleborg är det min förhoppning att han skall fortsätta med detta arbete. Jag vill gärna ge honom den elogen att han mycket väl kan förhållandena i Gävleborgs län, och jag hoppas på fortsatt bevakning av dem. Olle Östrand gav en mycket positiv bild av socialdemokratisk flyttlasspolitik. Jag kan inte göra det. Det är riktigt att det anslås pengar till vägar, men man skall komma ihåg att det är nationella satsningar som görs på E 4 genom Gävleborgs län för att förkorta landet något i trafikhänseende. Det är väl i så fall mer intressant att titta på hur det inomregionala vägnätet i Gävleborg får pengar. Olle Östrands positiva beskrivning av regeringens satsningar står i bjärt kontrast till den debatt Olle Östrand förde här i kammaren före påsk. Möjligtvis har han drabbats av en minneslucka under påskhelgen. Det är bara tio dagar sedan det stod i tidningarna att han var mycket bekymrad över att han inte fick pengar till bron över Ljusnan, som han med kraft — och med rätta — har agerat för. Det är mycket angeläget att få pengar till den, men det är också ett konkret bevis på hur dåligt regeringen har följt upp de bekymmer vi har och på den njugghet som regeringen har visat inför konkreta projekt — det gäller också bron över Dalälven; det är en fråga som man länge har försummat. Jag hoppas slutligen, herr talman, att Olle Östrand och socialdemokraterna från Gävleborg kommer att stödja de krav som ställs från länet när det gäller satsningar på högskolan för att förbättra forskningen. Jag har själv i dag lagt fram en motion om satsning på professurer i byggforskningsinstitutet för en ökad forskningskoppling till högskolan, och jag väntar mig naturligtvis att socialdemokraterna från Gävleborg kommer att stödja de kraven.

Herr talman! Jag är naturligtvis bekymrad över utvecklingen i Gävleborg, Gunnar Björk. Det är ju därför jag deltar i den här interpellationsdebatten. Jag är inte nöjd. Men det framgick ju bl.a. av industriministerns senaste inlägg att man är medveten om de problem som finns inom länet och är beredd att genom olika åtgärder avhjälpa de problemen, och man har börjat. Vi har Bergslagen, vi har utvecklingen i Sandviken, och vi har nu fått ett ökat stöd till utvecklingen i Söderhamnsregionen. Jag förutsätter att regeringen fortsätter på den inslagna vägen. Fortsätter man på det här sättet kanske vi en dag har löst de regionalpolitiska problemen även i Gävleborgs län. Men samtidigt vill jag än en gång poängtera vad som skedde när centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken, Gunnar Björk. Då skedde ingenting. Det blev en minskning av de regionalpolitiska anslagen. — Det är viktigt att påpeka detta. När det gäller bron över Ljusnan är det också viktigt att pengarna ändå stannar inom länet. Men vad jag nu vill att industriministern skall medverka till är nya pengar, inte bara till en landsvägsbro för 45 miljoner utan även till en järnvägsbro — då rör det sig om summor på kanske 70-80 miljoner. Det skulle bli en välgörande injektion — inte bara för Söderhamnsområdet utan för hela södra Hälsingland. Så också något litet om utbildningen. Dels har vi, som tidigare nämnts, låg utbildningsnivå, dels har vi låg utbildningskapacitet, men framför allt har vi fel inriktning på utbildningen i Gävleborgs län. För budgetåret 1985/86 uppgår anslaget till högskolan i Gävleborg till 23,1 milj.kr. Av detta belopp avsätts endast 700 000 kr. till utbildning i tekniska yrken. Hela 18,5 milj.kr. går till utbildning i undervisningsyrken. Lokala linjer och enstaka kurser får 3,3 miljoner.

Herr talman! Jag har med glädje lyssnat till industriministerns resonemang om Gävleborgs län och den oro han uttrycker över detta län. Jag tycker att det är fint att man på departementet arbetar för vår sak.

Herr talman! Jag skulle något sammanfattat vilja upprepa vad jag i en tidigare debatt redovisade om det arbete som vi håller på med för att förstärka och utveckla regionalpolitiken, eftersom detta i så hög grad berör skogslänen och ett sådant län som Gävleborg. Jag nämnde att vi arbetar på att förbättra infrastrukturen i skogslänen. Vi arbetar nu inom områdena utbildning och teknikspridning samt inom kommunikationssektorn. I dessa frågor kommer jag att återkomma till riksdagen vid ett senare tillfälle. Statens industriverk arbetar på regeringens uppdrag med att ta fram ett underlag för åtgärder i syfte att styra expansionen inom de privata tjänstenäringarna från Helsingforssområdet till bl.a. skogslänen och stödområdena. Den diskussionen pågår ju också i denna del av landet på ett för närvarande mycket positivt sätt. Industriverket håller också på att ta fram ett underlag för åtgärder i syfte att stärka och utveckla turistnäringen i skogslänen, i första hand i de inre delarna av Norrland. Vi försöker att ta fram fler industriprojekt som kan ge sysselsättning, som kan ge stabilitet åt en region och även komma till rätta med det ökande antalet konkurser som vi för närvarande har och en tid har haft när det gäller turistnäringen. Ökade satsningar kommer att göras för att stärka forskning och utbildning och anpassa denna, så att den positivt kan stödja näringslivsutvecklingen i skilda regioner. Vi diskuterar för närvarande mellan industrioch utbildningsdepartementen den fråga som Olle Östrand tog upp, nämligen att utveckla satsningarna inom Uppsala högskoleregion, så att dessa täcker områden i Gävleborgs län, och då på områden som är intressanta för näringslivet i länet. Vi skall anstränga oss ytterligare för att koppla samman regionalpolitik och utbildning. Vi har för närvarande i Sverige på gång ungefär 60 — 70 teknikoch utvecklingscentrum. Jag skulle vilja säga att våra mest kreativa miljöer i dag finns kring dessa utvecklingscentrum. De finns i dag samlade kring tekniska högskolor, högskolor och teknikoch utvecklingscentrum som vi har varit med och skapat med regionalpolitiska medel. Det är ett sådant centrum som jag vill att det skall åstadkommas i Söderhamn. Och som ni känner till har vi ju gjort en satsning i Sandviken och i Gävle. Jag ser också bildandet av nya idé och uppfinnarföreningar ute i regionerna som en viktig punkt i denna utveckling. På ett år har det faktiskt bildats ett sextiotal nya idé och uppfinnarföreningar. Samordningen mellan olika politikområden kommer att förstärkas, både på central och på regional nivå. Jag lämnade här tidigare ett meddelande om = Prot. 1985/86:103 att en särskild statssekreterargrupp från de berörda departementen har = 1april 1986 tillsatts under ledning av statssekreteraren i industridepartementet. Jag sade att det är helt omöjligt att med regionalpolitiska medel, med lokaliserings 2 ERS stöd, ersätta de jobb som går förlorade till följd av beslut på andra sektorer, S = ER bildandet av denna statssekreterargrupp vill vi möta de krav som sedan en tid tillbaka har rests på en ökad samordning. Arbetet med att decentralisera arbetsuppgifter inom statsförvaltningen kommer att utökas. I den mån man anser att det också härvidlag är glädjande att få konkreta besked kan jag nämna att vi under denna vecka diskuterar den här frågan mellan civiloch industridepartementen. Får jag till slut säga att förstärkningen och utvecklingen av regionalpolitiken måste ske på bred front. Det finns inga enkla lösningar, inga genvägar, utan vad det handlar om är att utifrån den nuvarande politiken och de nuvarande medlen effektivisera det regionalpolitiska arbetet på olika områden. Men jag vill gärna framhålla, och detta kan vara en eloge till de företrädare för Gävleborgs län som har deltagit i denna interpellationsdebatt, att just utbildningen — forskning, teknikspridning och teknikutveckling — är ett oerhört viktigt område inom regionalpolitiken. Detta har också en väldigt stor effekt för småföretagsutvecklingen och nyföretagandet. Jag tror att om vi kan satsa på den biten, kan vi skapa en stabilare grund än vad vi skulle kunna göra med kanske temporära insatser som genast kan ge ett antal jobb. Jag ser situationen och utvecklingen i Gävleborgs län så, att det är sådana här insatser vi vill vara med och diskutera under de närmaste åren.

Herr talman!

Regeringen ser allvarligt på detta. Samtidigt 125 är det viktigt att också se de positiva sidorna i utvecklingen med fler i arbete och sjunkande arbetslöshet. Den förda regionalpolitiken har givit resultat. Sedan slutet av år 1982 har det regionalpolitiska stödet medverkat till över 13 000 nya arbetstillfällen varav huvuddelen i stödområdena. Insatserna för regionalpolitiska åtgärder har förstärkts. De regionalpolitiska anslagen har fördubblats under den senaste treårsperioden samtidigt som regionalpolitiken i ökad utsträckning inriktats på en förbättring av infrastrukturen bl.a. genom åtgärder för att främja kunskapsuppbyggnad och teknikspridning liksom produkt-, marknadsoch företagsutveckling. Särskilda insatser har gjorts i regioner som drabbats av omfattande strukturomvandlingsproblem. Det gäller exempelvis Norrbotten och Bergslagen. Anslaget till Västernorrlands län för regionala utvecklingsinsatser har sedan budgetåret 1982/83 ökat från 25 milj.kr. till 45 milj.kr. innevarande budgetår — det är nästan en fördubbling. Sedan den 1 juli 1982 har lokaliseringsstöd lämnats till 160 företag i länet med sammanlagt 150 milj.kr. i bidrag och 210 milj.kr. i lån. Stödet beräknas ha medverkat till nyanställningar av 1 000 personer. Dessutom har sysselsättningsstöd lämnats med 40 milj.kr. till företag i länet som ökat sin personal med sammanlagt 1 100 årsarbetskrafter. Dessa sysselsättningssiffror överlappar delvis varandra, men de visar med all tydlighet att det regionalpolitiska stödet haft en god effekt. Till dessa satsningar skall läggas de särskilda insatser som gjorts i bl.a. Timrå och Ånge. När beslutet fattades om nedläggning av Gullfibers fabrik i Timrå beslutade regeringen om ett fempunktsprogram för sysselsättningsskapande åtgärder i kommunen. För det första pekades Timrå ut som temporärt stödområde, för det andra tilldelades länsstyrelsen större resurser för insatser i Timrå, för det tredje anslogs medel till en lokal grupp för att stödja olika projekt för att stärka näringslivet i kommunen, för det fjärde medverkade staten till bildandet av ett investmentbolag i Timrå för att stötta nya företag och utvecklingsprojekt samt för det femte beslöts om frisläpp av investeringsfonder för investeringar i Timrå. I Ånge har lantmäteriverket byggt upp en enhet för lagning av kartmaterial. Enheten kommer att ge sysselsättning åt ett tjugotal personer. Som jag redovisat har det gjorts och görs betydande insatser för att stärka näringslivet och sysselsättningen i skogslänen och i Västernorrlands län. Regionalpolitiken har således förstärkts och utvecklats under senare år och detta har också gett resultat. Det gäller emellertid nu att gå vidare för att ytterligare förbättra slagkraften i de regionalpolitiska insatserna. Inom regeringskansliet, hos statens industriverk och i länen pågår för närvarande ett omfattande arbete för att utveckla de regionalpolitiska insatserna på olika områden. Det gäller bl.a. åtgärder för att förbättra infrastrukturen i skilda regioner, t.ex. olika teknikspridningsprojekt, utbyggd forskning och högskoleutbildning. Staten har stöttat ett antal sådana satsningar i Västernorrlands län med regionalpolitiska medel. Högskolan i Sundsvall 86:103 lands län. Statens skola för vuxna i Härnösand har fått stöd till utrustning för 1 april 1986 utbildning inom vattenbruk. Stöd har också lämnats till Stiftelsen för Drifts och underhållstekniskt centrum i Härnösand, liksom till Stiftelsen Sundsvalls Om befelkalngs: ) & utvecklingen utvecklingscentrum. isköpslä Vidare har jag förklarat att regeringen är beredd att också medverka med ESR m.m. Arbete pågår vidare för att stärka samordningen mellan olika politikområden på både central och regional nivå. Inom regeringskansliet har nyligen tillsatts en regionalpolitisk samordningsgrupp mellan departementen. På länsnivån sker nu en ökad samordning mellan skilda sektorer bl.a. i syfte att stärka det regionalpolitiska arbetet. Arbetet med att få till stånd en ökad decentralisering av arbetsuppgifter från de statliga centrala verken till länsstyrelser och verkens regionala myndigheter kommer att intensifieras från regeringens sida. Ökade ansträngningar kommer också att göras för att länka av expansionen inom privata tjänstesektorn från Helsingforssområdet till andra delar av landet. Fru Thurdin tar speciellt upp turistnäringen. Denna har enligt min uppfattning betydande utvecklingsmöjligheter. Industriverket arbetar på regeringens uppdrag fram ett underlag för åtgärder för att stärka och främja turistnäringen i skogslänen och då främst i Norrlands inland. Utredningen skall vara klar i sommar. Arbete pågår vidare för att i ökad utsträckning inrikta och utforma de samlade utbildningsinsatserna så att de kan främja en positiv näringslivsutveckling i skilda regioner. En utveckling av regionalpolitiken på dessa områden kommer att stärka näringslivet och sysselsättningen i skogslänen och då också i Västernorrlands län. Det arbete som nu pågår inom olika områden för att utveckla och effektivisera regionalpolitiken på central nivå och i länen bör — enligt min mening — drivas vidare i de former som det nu sker. Detta gäller regionalpolitiken såväl i ett nationellt som i ett landsdelsperspektiv. Jag ser mot denna bakgrund inte skäl att föreslå regeringen att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla en ”Norrlandsstrategi”. Detta hindrar naturligtvis inte att länen i norra delen av landet samarbetar i skilda regionalpolitiska frågor, något som för övrigt också redan sker i olika frågor.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation och för viljan att visa på konkreta åtgärder i mitt hemlän. Det kan dock vara av intresse att analysera vissa påståenden i svaret för att belysa det verkliga utgångsläget för skogslänens och Västernorrlands läns fortsatta utveckling. Vi vet ju alla att statistik kan användas på många sätt. Industriministern har sin speciella teknik. Han jämför antalet förlorade arbeten före 1982 med antalet tillkomna arbeten efter 1982. När industriministern säger att 13 000 nya arbetstillfällen har tillkommit i skogslänen, varav I 000i Västernorrlands län, kan väl det vara riktigt. Men det är mycket väsentligt att samtidigt få veta att många arbetstillfällen har gått förlorade. Hur skall industriministern 127 annars förklara att utflyttningen pågår i ökande takt på grund av brist på arbete? I det svar som jag har fått av industriministern står det att det var endast under förra året, dvs. 1985, som en försämring inträffade när det gäller befolkningsutvecklingen i skogslänen. Sanningen är den att det även då skedde en försämring, förutom under åren 1982, 1983 och 1984. Utflyttningssiffrorna för de här tre åren visar att det från skogslänen flyttade 3 500 personer år 1983, 4 000 år 1984 och 4 500 under de nio första månaderna 1985. Sanningen blir då den att det har försämrats ända sedan socialdemokraterna tog över 1982. I vårt län överstiger antalet döda per år antalet födda med 600. Födelseunderskottet är lika stort som nettoutflyttningen. Herr talman! Slutsatsen blir: Det räcker inte att bara minska eller stoppa utflyttningen, det måste också bli en inflyttning, och det snart. Vi vill faktiskt ge skogslänen en chans, och det är alldeles riktigt att vi behöver regeringens hjälp för det. Jag frågade i min interpellation vilka insatser regeringen planerar för att förbättra infrastrukturen i Västernorrlands län. Jag fick inte något besked om vad som planeras beträffande t.ex. vägar, järnvägar och sjöfart. Med tanke på fördelningen av statsanslagen till vägbyggen kan jag förstå att industriministern inte tog upp det spörsmålet. Det är kanske inte många som vet att 150 miljoner av vägbyggnadsanslaget på 900 milj.kr. går till åtta län som täcker 65 90 av Sveriges totala yta. Under sådana förhållanden förfaller vägarna i våra län till förmån för den s.k. storstadstriangeln i södra Sverige. I Västernorrlands län får vi 6 milj.kr. av dessa 150 miljoner. Vi får alltså 4 90 av dessa för att åtgärda vårt läns sämsta vägar, som även är landets sämsta vägar. Herr talman! Det är ett faktum att Västernorrlands vägnät har påtagligt lägre bärighet, sämre lokal tillgänglighet samt högra olyckskvoter än riksgenomsnittet. Under tjällossningen, som kan pågå under en längre tid, avstängs regelmässigt 25-30 20 av vägnätet, vilket medför problem för skogsnäring, jordbruk och övriga människor och företag i glesbygd. I vårt län klarar nära 17 96 av vägnätet inte 8 tons axeltryck. I de fyra nordligaste länen finns 81 26 av samtliga svenska vägar som inte tål detta axeltryck. En tredjedel av broarna i Västernorrlands län är undermåliga, och vi måsta bitvis omdisponera transporterna från E 4, t.ex. på grund av att Sandöbron inte klarar de tyngsta transporterna. Allt detta betyder att vi inte har ens det mest elementära i vår infrastruktur, nämligen ett fungerande vägnät. Jag frågar därför industriministern: Hur skall vi då kunna utveckla vårt län? Herr talman! Av industriministerns svar kan man tro att insatsen för Västernorrlands läns del varit betydande. Men exempelvis av de av STU beviljade medlen för teknisk utveckling tillföll endast 2,5 milj.kr., dvs. 0,38 20 Västernorrlands län. Statsbidragen till beredskapsarbeten har förskjutits från Norrland till andra delar av landet. MoDo i Örnsköldsvik fick helt nyligen 2,5 milj.kr. i avskrivningslån för en nystartad CTMP-produktion av massa, vilket utgjorde ca 1 26 av den totala investeringen. Här går man ifrån principen att satsa på storföretagen. Vi har i Örnsköldsviks kommun Europas största pappersoch massakon glomerat. Till detta saknas industrispår, vilket är mycket anmärkningsvärt. Det finns planer på att Göteborgs hamn skall ta hand om den totala utskeppningen av svenska skogliga exportvaror. Vad händer då med våra utländska hamnar? Sjöfart måste kunna bedrivas året runt, och därför krävs det att t.ex. en isbrytarflotta stationeras i Norrland, främst i Härnösand, där vi också behöver en sjöbefälsutbildning. Några beslut i positiv riktning på den punkten har vi inte fått se. I södra Sverige skall nu statens industriverk satsa på ett pilotprojekt syftande till att förbättra kunnande och konkurrenskraft hos underleverantörerna. Då förstärker man ju ytterligare skillnaden mellan norr och söder i Sverige. Vi behöver ju även i Norrland kunnande och konkurrenskraft hos våra underleverantörer. Jag frågar därför: Varför kan vi inte ha sådana pilotprojekt parallellt i landet, både ett i norr och ett i söder, för att åtminstone inte försämra relationerna mellan landsändarna?

Herr talman! Det har varit intressant att ta del av industriminister Thage Petersons svar på fru Thurdins interpellation. Inte med ett ord har jordeller skogsbruket berörts, trots att dessa näringar spelar en så avgörande roll för att hålla bygderna runt omkring de stora tätorterna vid liv, liksom raden av de små samhällen som i dag mer än någonsin tidigare kämpar efter luft. De norrländska jordbrukarna tyngs under de många reglerna, inte minst på skatteområdet och när det gäller jordförvärv, och utfallet av jordbruksförhandlingarna gör att ungdomarna tvekar att ta över och driva jordbruk i Norrland. Skogsbrukets problem är starkt kopplade till de problem som gäller för jordbruket. Men dessa områden kan förmodligen inte diskuteras av chefen för industridepartementet, eftersom de hör till andra departement. Herr talman! Som utgångspunkt för mitt inlägg i denna interpellationsdebatt skall jag ta ett pressmeddelande som utgått från industridepartementet den 20 mars i år. Där står att statens energiverk skall utreda behovet av en lagstiftning i syfte att begränsa tillkomsten av nya omfattande elbehov inom industrin. Detta meddelande är rena rama dynamiten, speciellt för Norrlandslänens elintensiva industrier. Om industridepartementet får som det vill, så skall avvecklingen av kärnkraften genomdrivas, vilket innebär att huvudsakligen den norrländska vattenkraften skall komma till användning för hela svenska näringslivet. Den ransonering som blir följden och de prishöjningar som den socialdemokratiske riksdagsmannen Per Olof Håkansson själv i en utredning helt nyligen tror kommer att ligga mellan 50 och 80 20, kommer att sätta det norrländska näringslivet på undantag. Herr talman! Till Västernorrlands län har under de senaste 40 åren lokaliserats elintensiv industri, som sett fördelar i att komma nära den billiga vattenkraften. Gränges Aluminium kan inte bygga ut mer än vad man gör nu, eftersom eltillgången på sikt bedöms som osäker. Härnösands Grafit kom till Härnösand därför att företaget i slutet på 1960-talet kunde erbjudas billig elektricitet. Hur kommer det att gå med detta företag om elpriserna höjs med 50-80 26? Hur kommer det att gå med MoDos utbyggnadsplaner i Husum, om man från industridepartementet går ut med signaler om lagstiftning mot tillkomsten av ny elintensiv industriell verksamhet? Hur kommer utveckling och sysselsättning att påverkas för KemaNobels anläggningar i Ljungaverk och för Alby Klorat i Ånge kommmun, om det som industridepartementet ser som framtiden för Sverige och Norrland blir verklighet? Eller är det meningen att alla industrier med stor elförbrukning i Norrland skall undantas och av regionalpolitiska skäl ges möjlighet att helt fritt bygga ut? Nej, herr talman, industridepartementet bedriver en energipolitik som står klart i konflikt med regionalpolitiken. Vad skulle industriministern själv göra som verkställande direktör för en av Västernorrlands skogsindustrier eller som ansvarig för Gränges Aluminium? Kan det, med den energiframtid som regeringen arbetar för, vara klokt att sätta sig ned och planera investeringar och utbyggnader för 2000-talet i Västernorrlands läns basindustrier — när man så målmedvetet arbetar för ett Sverige i kronisk brist på el, därt.o.m. lagstiftning uppenbarligen skall vara ett nödvändigt inslag för att förmå industrin att styra över från energiintensiv till annan verksamhet? För det är ju det som åsyftas, eller hur? Då fråntar man inte bara Västernorrlands län utan även alla andra Norrlandslän en av dessa läns naturliga förutsättningar för industriell verksamhet, nämligen tillgången till billig el. Vad har då industriministern i en sådan här situation för industriell verksamhet att komma med i stället för de tusentals arbetslösa ungdomar i Västernorrlands län som inte väntar på någonting annat än ett arbete i sitt eget län? Dagens energipolitik — den som regeringen står för — ger ett klart svar till dessa ungdomar: Flytta till regioner med inflyttningsöverskott, som Malmö-, Uddevallaoch Göteborgsregionerna, som den socialdemokratiska regeringen gödslar med pengar! Där kommer ni att hitta de framtidsindustrier som har lyckats finna verksamheter som inte kräver så mycket el.

Herr talman! Den här debatten har blivit något av lång dags färd mot natt. Men det är naturligtvis med tillfredsställelse som vi Norrlandspolitiker noterar ökat intresse och engagemang i de regionalpolitiska frågorna under de senaste dagarna. Inte minst, vill jag tillägga, är det glädjande att industriministern visar det stora engagemang som han verkligen gör i dessa frågor. Sedan regionalpolitiken tillkom har den haft betydelse, i vissa fall stor betydelse, för många orter och kommuner i skogslänen. Ett exempel är Kramfors kommun i Västernorrlands län, där tidigare träoch massaindustrin var den helt dominerande näringen. Genom nedläggningar som drabbat dessa näringar i Kramforsregionen har en ny industristruktur byggts upp med regionalpolitiska insatser, och nya sysselsättningar inom metalloch elektronikindustriområden har till stora delar ersatt dessa näringar. Herr talman! Fortfarande kvarstår stora regionala obalanser som regionalpolitiken hittills inte lyckats lösa. Det vill jag också understryka i debatten. Det är därför glädjande att regeringen nu aviserar fortsatta och delvis nya åtgärder för att åstadkomma ett bättre sysselsättningsläge i skogslänen. Jag vill peka på några av dessa åtgärder som jag anser kan bli av stor betydelse om de drivs med konsekvens och med en långsiktig inriktning. För det första: En grundläggande och viktig insats är ambitionen att främja kunskapsoch teknikspridning till stödområdeslänen. För det andra: En viktig insats är också beskedet om en fortsatt decentralisering av arbetsuppgifter från statliga verk och myndigheter till länsstyrelserna och till verkens regionala myndigheter. För det tredje: En åtgärd som kan få betydelse är försöken att sprida den expanderande privata tjänstesektorn ut från Helsingforssområdet. För det fjärde är det påbörjade arbetet med att samordna regionalpolitiken och att ha regionalpolitiska utgångspunkter på alla politikens områden en viktig förutsättning för att regionalpolitiken skall bli framgångsrik i framtiden. Likaså är det av stor betydelse att insatser görs för att utveckla skogslänen, framför allt inlandskommunernas infrastruktur, t.ex. kommunikationerna, som redan påpekats i debatten, utbyggnaden av vägnätet i inlandet och utvecklingen av den industriella miljön. I detta sammanhang vill jag ta upp ett problemområde som har sin betydelse men också utgör ett stort bekymmer för inlandets industriella miljö och beredskap. Det är den fortgående uttunningen av inlandets försörjningsstruktur genom nedläggningar och centraliseringar av mejerier och slakterier och genom att lokala småbagerier slås ut i konkurrensen av de stora industrierna inom bagerinäringen. Det är också allmänt känt att den här utvecklingen lett till en kvalitetsförsämring av våra livsmedel genom den storskaliga hanteringen och produktionen av våra livsmedel. Herr talman! Det skulle vara intressant att få svar av Görel Thurdin, centerpartistisk politiker och nära lierad med bondekooperationen, på frågan hur hon ser på utvecklingen och om hon avser att medverka till att bondekooperationen tar sitt ansvar för inlandets försörjningsstruktur. Det är absolut nödvändigt för inlandets överlevnad att vi kan upprätthålla den strukturen. Till sist, herr talman! Västernorrlands län är ett fint län som vi är stolta över. Vi har bra folk och fin ungdom, som vi vill skall få chansen till jobb och till att stanna kvar i länet om den så vill.

Herr talman! Tidigare i eftermiddag redogjorde jag för de befolkningsproblem som är förknippade med skogslänen, där 1960-talets utflyttning tillsammans med flyttningsvågen under 1980-talet är ett avgörande bekymmer för befolkningssammansättningen i främst glesbygdsförsamlingarna. Som jag har sagt tidigare har Västernorrland en särställning efter alla år av utflyttning av främst ungdomar i åldrarna 18-24 år. Den glättade bild som industriministern gav under eftermiddagens debatt har nyanserats en hel del i det svar som Görel Thurdin har fått, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Det är ju inte så att vi som kan kallas glesbygdspolitiker står här i riksdagen och med glädje beskriver bekymren i våra hemlän, utan det är med djup oro vi upplever utvecklingen. Trots industriministerns nyanserade svar vill jag peka på ett par negativa faktorer utöver dem jag nämnde i mitt tidigare anförande. Västernorrland har ett av landets sämsta vägnät. Vi har inlandsvägar med så dålig bärighet att timmertransporterna måste avstanna i flera månader under tjällossningsperioden, trots att industrin skriker efter virke. E 4 norr om Sandöbron är smal, krokig och svårframkomlig och kan inte med bästa vilja i världen kallas för en Europaväg. Riksväg 83 har stängts av för lastbilstrafik av skyddsombudet från Transport. Vägen utgör nämligen en risk för chaufförerna. Flera broprojekt väntar på pengar. Avsaknaden av dessa pengar innebär att företag inte kan fullfölja planerad expansion. Folkpartiet har föreslagit en utbildning i data och elektronik i Västernorrland. Mot den socialdemokratiska majoriteten här i riksdagen har vi föreslagit ökade länsanslag, vilket skulle innebära rationellare och snabbare handläggning av stödinsatser, allt enligt vår länsstyrelses önskan. Folkpartiet vill också utveckla utbildningen i marknadsföring för små och medelstora företag vid biståndsskolan i Sandö. Där finns kunskaperna om nya marknader, och detta borde kunna vara ett utmärkt komplement till den utbildning som vi så väl behöver i vårt län. Om jag nu, efter den långa debatten om regionalpolitiken, ändå skulle vara litet positiv till industriministerns svar, kan jag säga att jag hälsar med tillfredsställelse att pengar anvisas till ett projekt för industrihögskolans utveckling i Sundsvall. En etablering av industrihögskolan i Sundsvall/ Härnösand kan nämligen innebära att exempelvis forskning och utveckling 145 inom främst data, men kanske också elektronik, kan ske i hemlänet i stället för i Helsingfors, som för närvarande. Jag hälsar också med tillfredsställelse att ett teknikcentrum kommer till i Kramfors. Men jag skulle vilja fråga industriministern om man skall tolka svaret så att industriministern är villig att medverka till att industrihögskolan etableras vid Sundsvalls/Härnösands högskola. När det gäller teknikcentrum i Kramfors vill jag fråga: När kan det tänkas komma till stånd? Slutligen skulle jag också vilja att industriministern medverkar till att det anvisas medel till vägbyggen i Västernorrland, så att vägarna kan byggas ut så att skogsråvaran dagligen kan fraktas till våra industrier, och till att riksväg 83 snarast byggs om så att trafikanterna slipper riskera liv och hälsa. De här åtgärderna är nämligen avgörande för Västernorrlands län.

Herr talman! Industriministern sade att jag ställde en mängd frågor. Jag tyckte att industriministern efterlyste konkreta förslag och konkreta punkter som vi skulle ta upp beträffande våra län. Det var detta jag försökte göra, men det kanske missuppfattades något. Arbetslöshetssiffrorna ger en skev bild, eftersom en utflyttning av arbetskraften pågår hela tiden. Siffrorna blir lägre på grund av den ständiga utflyttningen än vad de skulle bli om människorna stannade kvar. Det är därför inte riktigt relevant att säga att läget har förbättrats, eftersom förbättringarna har skett på grund av att folk har flyttat. Jag skall ställa en fråga om pilotprojektet, eftersom jag tycker att projektet som sådant är mycket bra. Hur lång tid räknar man med att det skall ta innan man kan utvärdera och få till stånd satsningar på andra håll när det gäller ett sådant projekt? Sven Lundberg riktade en fråga direkt till mig om jordbrukskooperationen 147 och indragning av mindre mejerier och slakterier. Jag kan svara Sven Lundberg att jag skall ställa upp och jobba så gott jag kan för att detta inte skall ske. Han anser tydligen att jag är direkt lierad med kooperationen eftersom jag är centerpartist. Jag skall jobba så gott jag kan för att dessa små enheter skall kunna vara kvar. Jag anser nämligen att vi måste ha decentraliserade enheter om dessa bygder skall förbli levande. I gengäld vill jag att Sven Lundberg lovar att ställa upp och se till att de mindre jordbruken inte behöver läggas ner på det sätt som i dag sker. Om dessa läggs ner har vi naturligtvis inte möjlighet att ha kvar producerande enheter, t.ex. mejerier och slakterier. Vi vet att Ångermanland i dag ligger sämst till i fråga om nedläggning av små jordbruk. Det grundläggande felet i vårt system i dag är beskattningen av de mindre företagen. De har inte samma möjligheter att skatteplanera som de stora företagen och att t.ex. skapa likvida medel genom avskrivningar och genom avsättningar till skattefria reserver. De kan inte avstå från kapital för att göra snabba klipp. Och de kan inte med hjälp av bokföringstekniska finesser komma undan skatt, osv. Vi måste alltså ändra på skattesystemet då det gäller småföretagen. Det är mycket viktigt att vi får gehör för en norrländsk strategi, vilken jag anser kommer att gynna hela landet. I fråga om detta är jag besviken över industriministerns svar. Vi som kan försvara Norrland här i riksdagen utgör bara 15 26. Ibland undrar jag därför om vi inte behöver ett norrländskt parlament.

Herr talman! När industriministern talade om att jag givit honom en eloge var det kanske att ta i litet grand. Jag sade att jag var positiv till de pengar vi fått exempelvis till projektet om en industrihögskola. Låt gå för att det var en eloge, men då tycker jag att industriministern skulle kunna kvittera med att förklara sig positiv till att en industrihögskola verkligen skall komma till stånd i Sundsvall/Härnösand. Att så blir fallet är väldigt viktigt inte bara för Sundsvall, Timrå och Härnösand utan också för den utveckling som utifrån industrihögskolan kan komma även i Örnsköldsvik. Det är mycket viktiga saker som vi verkligen vill ha i gång där uppe. När nu industriministern i så positiva ordalag talar om sin vän Sven Lundberg tycker jag att Sven Lundberg tillsammans med sina kolleger kunde visa denna positiva attityd hemma i länet. Då kunde vi tillsammans jobba för Västernorrlands län — det behövs verkligen. Hemma i länet är inte 149 samarbetet alltid så helgjutet och positivt som det kanske låter här. Även om detta med vägar inte direkt är industriministerns uppgift tycker jag ändå att han kan ta med sig härifrån vetskapen att vi i Västernorrlands län har bekymmer med våra vägar. Hjälp oss att lösa den frågan! Det betyder oerhört mycket att vi kan förse våra industrier med råvara. Har de inget att jobba med blir det inte heller många arbetstillfällen.

Herr talman! Jag förstod väl att det var någonting i görningen, när jag så snabbt med glädje och tillfredsställelse noterade Sigge Godins eloge till mig för insatserna i Västernorrlands län. Så fort han fick chansen försökte han ta tillbaka den elogen. All right, ingen skugga skall falla på Sigge Godin i det borgerliga lägret, om han har uttalat en eloge till industriministern, när han sedan i gengäld begär ett positivt uttalande om satsningar på en industrihögskola i Sundsvall. Jag är positiv till det projektet. Jag har anslagit pengar till det. Jag hoppas vi skall få en samling att gå vidare i det projektet. Till Görel Thurdin vill jag säga följande: Om det ändå hade varit så väl att det hade funnits förslag som vi kunde ha tagit fasta på för den regionala utvecklingen, förslag om utveckling i Västernorrlands län! Jag upplevde emellertid inte Görel Thurdins inlägg så att det innehöll några konkreta förslag utan att det var allmänna frågor: vad vill regeringen göra, vad gör regeringen och varför har inte regeringen gjort det och det? Jag är mycket intresserad av att få ta del av fru Thurdins förslag. Därför hoppas jag att vi kan ses. Välkommen till industridepartementet! Dörren är alltid öppen när det gäller att få fram förslag till åtgärder som vi kan ta fasta på för att göra insatser ute i länen. Beträffande pilotprojektet i Trestad ligger det så till att det just nu håller på att dras i gång. Det kommer naturligtvis att ta några år innan det kan utvärderas i sin helhet, men jag lovar att vi undan för undan skall försöka dra till oss erfarenheter som vi sedan kan använda i skogslänen. Meningen med projektet i Uddevalla och anledningen till att två centrala ämbetsverk har fått syssla med det är bl.a. att vi skall kunna få nytta av det i hela riket. Vi skall med uppmärksamhet följa utvecklingen på den här punkten. Till Sven Lundberg vill jag säga följande. Jag delar uppfattningen att frågor om central upphandling i mycket hög grad kan påverka den regionala utvecklingen. Jag har vid ett par tillfällen varit kritisk till en alltför långtgående centralisering av uppköp som gäller kommuner och landsting. I riksdagens allmänpolitiska debatt sade jag att jag har för avsikt att inbjuda Landstingsförbundets ledning till en diskussion om omfattningen av den centrala upphandlingen. Med utgångspunkt i de många exempel som jag har sett vad gäller förhållandena ute i landet tror jag faktiskt att det inte är helt nödvändigt att koncentrera upphandlingsverksamheten just till Helsingfors. Varför skulle inte verksamheten kring uppköpen kunna finnas i något av skogslänen? Det är sådana här frågor som vi på industridepartementet sammantaget nu studerar. Det är riktigt, Görel Thurdin, att de mindre företagen har speciella problem när det gäller kapitalförsörjningen. Men samhället har ju på olika sätt vidtagit åtgärder för att göra det lättare för småföretagen att finansiera sin verksamhet. Det gäller exempelvis utvecklingsfonderna, vilka har Prot. 1985/86:104 förstärkts. Det gäller också en stor del av verksamheten vid både statens 1 april 1986 industriverk och styrelsen för teknisk utveckling. Även en stor del av de regionalpolitiska stöden går till småföretagen. Jag menar i dag att mycket är Om SE på gång vad gäller insatser för just småföretagens utveckling. Det är därför Fe ER som småföretagen i dag har en verksamhet som inger både glädje och FS OSSAnEN m.m. förhoppningar. Jag vidhåller att jag är beredd att här i riksdagen ta upp den debatt i olika frågor som Per-Richard Molén i så hög grad åtrår. Men i så fall vill jag ha en chans att besvara hans frågor i en frågeeller interpellationsdebatt. Det får inte vara som nu att frågor bara slungas in i en interpellationsdebatt som gäller Västernorrlands utveckling. Låt mig säga följande om någonting som vi har stor benägenhet att bortse från när vi i dag diskuterar regionalpolitiken i skogslänen. Vilka är orsakerna till problemen i skogslänen? Ja, en orsak är den industrikris som inträffade i slutet av 1970-talet. Det var ju då som vi förlorade 34 000 industrijobb i skogslänen. En del menar att det rörde sig om 35 000 jobb. Jag har dock tagit fasta på den lägre siffran. 34 000 jobb förlorade vi alltså i skogslänen under åren 1976-1982, och det är allvarligt nog. Den stora motgången, både industripolitiskt och regionalpolitiskt, var att den här stora smällen drabbade skogslänen. Det får vi aldrig bortse från. Det var ju då som industrikapacitet och mycket av den industriella grunden försvann. Sedan kom krisen i den offentliga sektorns ekonomi. Problemen innebar att sysselsättningen inom den offentliga sektorn stagnerade. Därefter hände det olyckliga att de borgerliga regeringarna gjorde besparingar i fråga om de regionalpolitiska insatserna. Dessutom var neddragningen om 300 milj.kr. på regionalpolitiken mycket olycklig. Industrin har nu fått fart. Men basen för en expansion inom skogslänens industri var för svag efter alla nedläggningar och industriella kriser. Det går alltså inte att på tre år bygga upp allt som raserades under de borgerliga åren utan när det gäller regionalpolitiken måste man arbeta långsiktigt. Jag menar dock, herr talman, att vi är på rätt väg.